Herr talman! Kampen mot skattefusk och skatteflykt är självfallet angelägen. Jag vill emellertid än en gång betona att åtskilligt har hänt och att mera är på väg att hända. När det gäller taxeringskontrollen är det väl ändå inte så, att allting som skulle hända också hände i och med att riksdagsbeslutet fattades, utan det är först i och med fullföljandet av riksdagens beslut och den fortsatta utbyggnaden på området som samhället får de resurser som behövs för att vi skall få en effektiv och likformig taxering.

De som handlar inom gällande lag skall kunna känna att deras deklarationer behandlas av en effektiv organisation i ett samhälle som känner stor respekt för människors integritet och rättssäkerhet. Kan vi få en lagstiftning som fyller kravet på effektivitet, rättssäkerhet och integritet, skall vi förvisso lägga fram de förslagen inför riksdagen, men det gör vi först den dag vi känner att vi har lyckts med det.
Herr talman! Det är klart att det är det riksdagsbeslut som är fattat som ger möjligheter att påbörja ett arbete i rätt riktning. Det var det också fråga om när vi antog förslaget om den utökade taxeringsorganisationen: vi ansåg att det var ett riksdagsbeslut som gav möjligheten, och sedan fullföljde vi det i år. Samma sak gäller sedan med generalklausulen. När vi inte kan fatta något riksdagsbeslut, utan hela tiden måste gå och famla i mörkret utan att veta vad regeringen vill i frågan — vilket är mera oklart i dag än vad det var när regeringen första gången talade om att ett förslag skulle framläggas — kommer skatteflyktingarna att under ännu några år framåt i tiden kunna njuta av den utökade ”rättssäkerhet” som ligger i att regeringen inte gör någonting. Det är detta jag anklagar regeringen för. I två år har den talat om att framlägga ett förslag men inte gjort det, och nu kommer det bara ett svävande svar om att det kanske kommer något, om regeringen kan klara av alla saker som rör rättssäkerhet, effektivitet osv.
Herr talman! I valet mellan ett snabbt riksdagsbeslut, ett riksdagsbeslut, som jag inte anser innebär tillfredsställande garantier för rättssäkerhet och integritet och ett något senare riksdagsbeslut, som är mera tillfredsställande, väljer jag det senare.

Herr talman! Alf Lövenborg har frågat statsrådet Ullsten om han i enlighet med Genévekonventionen avser att bekosta hemresan för bolivianska flyktingar i Sverige, som efter en av den bolivianska regeringen utfärdad amnesti önskar återvända dit, och i så god tid att de kan delta i de bolivianska parlamentsvalen i juli i år. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Genévekonventionen om flyktingars rättsliga ställning innehåller ingen bestämmelse som ålägger asyllandet skyldighet att ekonomiskt bidra till resekostnaderna när en flykting har bestämt sig för att återvända till hemlandet. Arbetsmarknadsstyrelsen har emellertid vissa möjligheter att lämna bidrag till flyktingars resa för bosättning utanför Sverige. De bolivianska flyktingar som har vänt sig till svenska myndigheter angående resebidrag har informerats om gällande regler. AMS har sedan amnestin utfärdades i Bolivia prövat ett 20-tal ansökningar. Inte i något fall har bidrag till resan vägrats. Ett fåtal ansökningar är f. n. föremål för prövning. Ärendena behandlas med förtur. Om AMS i något fall inte anser sig kunna medge bidrag, kan beslutet överklagas hos regeringen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på frågan. Jag är inte ute efter att ställa till med någon stor debatt med arbetsmarknadsministern — det kan ske i andra sammanhang. Men det kändes angeläget att få ett klart och auktoritativt besked i den här frågan. Jag har ställt frågan efier upprepade samtal med bolivianska flyktingar i önskar återvända till hemlandet Sverige. De anser att de inte fått något klart besked om sina möjligheter att få hjälp till hemresa sedan de politiska förhållandena har förändrats i deras hemland. Det finns ca 400 bolivianer i Sverige. De kom hit på flykt undan en brutal regim i Bolivia. Många kom från Chile, där de först hade funnit en fristad — den varade till dess att Pinochets blodhundar tog över. Jag talade med bolivianer senast i går kväll, och jag tycker inte att det finns någon anledning att betvivla deras uppgifter. Det handlade här om en grupp som kommit från Chile med hjälp av den svenska ambassaden. De har hänvisat till att man där — Edelstam var ambassadör då — mycket klart sagt ifrån att så fort de politiska förhållandena i Bolivia förändrats skulle de få hjälp från Sverige för att komma hem till sitt fosterland igen. Och de har hänvisat till att samma löften utfärdats av representanter för invandrarverk och departement sedan de kom hit. Nu har de politiska förhållandena förändrats. Några har på egen bekostnad återvänt till Bolivia — de ställer upp i parlamentsvalen. En av dem som besökte mig i går förklarade att den politiska situationen är diametralt annorlunda i Bolivia nu. De behöver inte längre vara rädda för sina liv. Bolivianerna hänvisar till löften som har getts och tycker att de fått vaga muntliga besked om att det hela skall ordnas. De har haft kontakt med tjänstemän på UD som klarlagt att det i princip inte finns några problem. De har skrivit till fru Söder utan att få svar. Då har de ställt frågan: Är regeringen inställd på att hjälpa de bolivianer som nu fått amnesti att återvända? Jag tolkar svaret som ett ganska klart och auktoritativt besked. Men det har funnits olika uppgifter. Det kan möjligen bero på kommunikationssvårigheter. Men jag tycker det går att ta fasta på detta besked, och jag skall uppmana de bolivianer som jag har haft kontakt med i skilda sammanhang och som vill åka hem att de skall sätta sig i förbindelse med arbetsmarknadsverket. Jag utgår då ifrån att de får sin hemresa.
Herr talman! Jag tycker svaret är klart i sina formuleringar, och jag tror att Alf Lövenborg mycket väl kan åberopa det i sina kontakter med bolivianerna. Får jag sedan med anledning av Alf Lövenborgs resonemang om att bolivianerna inte känner till detta säga att den här frågan har varit under beredning en tid såväl i utrikesdepartementet som hos oss. Svar har nu gått till bolivianerna, så jag tror att även de är underrättade i den här frågan.

506, och anförde: Herr talman! Ylva Annerstedt har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att trygga forskning på arbetarskyddets område även utanför derlig forskning ätbetarskyddsstyrelsens ram. på arbetarskyddets Arbetarskyddsforskning bedrivs i vårt land, förutom vid arbetarskyddsområde styrelsens arbetsmedicinska avdelning, vid en rad institutioner inom universitet och högskolor, institut, sjukhus, myndigheter m.m. Verksamheten vid många av dessa institutioner grundfinansieras via statsbudgeten, andra av sjukvårdshuvudmännen etc. De olika projekten finansieras med bidrag från fonder, stiftelser, organisationer och myndigheter. År 1972 inrättades efter riksdagsbeslut arbetarskyddsfonden med uppgift att bl.a. stödja forskningsoch utvecklingsarbete inom arbetsmiljöområdet. Dess verksamhet finansieras främst genom en arbetarskyddsavgift. Fonden leds av en styrelse med arbetsmarknadsparterna i överväldigande majoritet. Arbetarskyddsfonden beviljade under 1977 ca 50 milj.kr. för forskning och utveckling inom arbetsmiljöområdet. Av dessa har ca 4,4 milj.kr. beviljats forskningsprojekt inom arbetarskyddsstyrelsen. Vid sidan härav föreskriver regeringen årligen att arbetarskyddsstyrelsen skall få disponera medel ur fonden för särskilda arbetarskyddsprojekt. För år 1978 har 7,3 milj.kr. avsatts för detta ändamål. Det faktum att forskningsmedel finns tillgängliga hos arbetarskyddsfonden, Riksbankens jubileumsfond, andra fonder och stiftelser, organisationer och myndigheter tryggar enligt min mening forskning på arbetarskyddsområdet även utanför arbetarskyddsstyrelsens ram, och jag anser inte att några ytterligare åtgärder i detta syfte behövs.

Herr talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret, som redovisar de resurser som finns för forskning på arbetsmiljöområdet. Svaret visar också att forskningsprojekt sprids ut på flera händer. Bakgrunden till min fråga ligger delvis på ett annat plan. Som jag påpekade i min fråga träder en ny arbetsmiljölag i kraft den 1 juli i år. Den innebär i jämförelse med arbetarskyddslagen av i dag att arbetarskyddsstyrelsen som tillsynsmyndighet får en väsentligt starkare ställning. Arbetarskyddsstyrelsens nuvarande kompetens att utfärda anvisningar för t.ex. hantering av vådliga och giftiga ämnen och för arbete i särskilda lokaler eller miljöer har varit av stor betydelse för att påskynda en utveckling mot en säkrare och bättre arbetsmiljö — detta trots att anvisningarna huvudsakligen har varit av rekommenderande karaktär. I och med den nya arbetsmiljölagen kommer ett nytt moment in i bilden. Den nya lagen är en ramlag och det kommer an på myndigheten att utfärda föreskrifter inom lagens ram som får laga kraft. Brott mot myndighetens 13 tolkning kan leda till straffpåföljd. Som tillsynsmyndighet har arbetarskyddsstyrelsen det samlade ansvaret för kontrollverksamheten i landets alla yrkesinspektionsdistrikt. Styrelsen bedriver dessutom vid sin arbetsmedicinska avdelning forskning inom arbetsmedicin och arbetshygien, och den bedriver undervisning, som bl.a. omfattar företagsläkare, företagssköterskor och skyddsingenjörer. Arbetarskyddsstyrelsens verksamhet blir på så sätt heltäckande. Den meddelar utbildning, den bedriver forskning, den meddelar föreskrifter och den utövar kontroll. Ur demokratisk synvinkel ter sig detta betänkligt. Att utredningsoch forskningsarbete vid kontrollmyndigheten i princip kan tänkas läggas till grund för beslut med rättsliga följder är inte tillfredsställande ur rättssäkerhetssynpunkt. Arbetarskyddsstyrelsens forskning utsätts i praktiken inte för kritik på samma villkor som den fria forskningen vid andra institutioner inom och utom landet. Detta är bakgrunden till att jag har tagit upp frågan om möjlighet att bedriva forskning på detta område också utanför arbetarskyddsstyrelsen. Som statsrådet sade i sitt svar har man inga planer på att vidta åtgärder, men mot bakgrund av att det faktiskt på flera håll har funnits och finns farhågor för den fria forskningen på detta område, vill jag ändå fråga arbetsmarknadsministern om han inte anser att t.ex. en utredning som kartlägger föroch nackdelar med en samlad forskning utanför arbetarskyddsstyrelsen kunde vara av värde.
Herr talman! Den organisation som vi har för arbetarskyddet har beslutats i olika omgångar här i riksdagen och just forskningen inom arbetsmiljön baseras på 1972 års beslut. Det togs i stor enighet här i riksdagen, och jag tror inte att det för dagen finns någon anledning att ompröva det. Jag tror att det krav som Ylva Annerstedt nu ställer — att den forskning som bedrivs på annat håll skall ha stöd — är väl tillgodosett. Det har jag redovisat i svaret. Jag kan också hänvisa till att man vid arbetarskyddsstyrelsens senaste sammanträde tog upp framställningar från olika håll om pengar till andra institutioner, däribland en rad vetenskapliga organisationer; där finns också privata företag som fått medel för att bedriva forskning på arbetsmiljöområdet. Det finns alltså en öppenhet från arbetarskyddsstyrelsens sida som jag tror tillgodoser de önskemål Ylva Annerstedt har framfört. Låt mig också hänvisa till att man även har ett mycket intimt samspel mellan arbetarskyddsstyrelsens forskare och praktiker å ena sidan och forskarna vid de vetenskapliga institutionerna vid högskolorna å andra sidan, Det förs alltså en värdefull dialog mellan olika parter som jag tror är till gagn för båda sidor. Det är värdefullt för professorer på högskolorna att få kontakt med arbetarskyddsstyrelsen och få del av de erfarenheter man där har av fältarbetet. Omvänt är det naturligtvis av värde att arbetarskyddsstyrelsens personal har vetskap om vad som händer på högskolorna. F. n. fungerar den här organisationen bra.
Herr talman! Arbetarskyddsstyrelsens forskningsresurser tillkom i och Torsdagen den med att man 1972 överförde arbetsmedicinska institutets resurser dit. 1 juni 1978 Arbetsmedicinska institutets verksamhet kom på grund av att institutet hade dåliga ekonomiska förutsättningar inte att få den betydelse som var avsedd. Avsikten var att samla landets expertis för att möjliggöra bl.a. en effektiv samordning av långsiktiga utvecklingsprojekt som kunde aktualiseras t.ex. av företagshälsovården eller av arbetsmarknadens parter. Men nu finns det ekonomiska förutsättningar för en samlad och långsiktig insats på arbetsmiljöforskningsområdet. Det är också så att landets expertis ibland inte räcker till utan man måste söka kontakter internationellt. Alltsedan arbetsmedicinska institutet upphörde har de internationella kontakterna minskat. Traditionen inom universitet och högskolor gör att utländska forskare inte lika naturligt söker kontakt med en kontrollerande myndighet som med kolleger vid fristående institut. Detta är bakgrunden till de farhågor som i detta sammanhang kommit till uttryck.
Herr talman! Låt mig först ta upp vilket utfallet skulle bli om man samlade de — jag håller med om det — rätt knappa personella resurser vi har på detta område under ett tak. Det skulle innebära, tror jag, att man utarmade universitetsorganisationen. Man skulle då inte få kvar några forskningsresurser på detta område på högskolorna. Tillväxten skulle troligen avstanna, om man inte hade den spridning vi nu har av tillgångarna på det personella området. När det gäller de internationella kontakterna tror jag Ylva Annerstedt har fel i att de skulle ha minskat. Jag har tvärtom uppfattningen att man har mycket täta kontakter med internationella institut och att vi här i Sverige på detta område har en livlig besöksfrekvens från andra länder. Man kan säkert påstå att här finns åtskilligt av intresse för internationella forskare på arbetsmiljöns område. Jag har intrycket att de internationella kontakterna har tilltagit.
Herr talman! Arbetsmarknadsministern och jag har nog något olika uppfattning när det gäller omfattningen av de internationella kontakterna. Enligt de uppgifter jag har fått var kontakterna mer högfrekventa när det fristående institutet fanns. Sedan talade arbetsmarknadsministern om de forskningsresurser som finns på olika håll i landet och om den eventuella utarmning som kunde ske. Jag tror emellertid att man när det gäller forskningen måste akta sig för att splittra resurserna — det gäller både de personella och materiella resurserna. Annars är risken att de stora satsningarna och de långsiktiga utvecklingsplanerna kommer bort.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har mot bakgrund av ett nyligen träffat avgörande i arbetsdomstolen frågat mig om jag avser att ta initiativ till en sådan ändring av lagen om anställningsskydd att permittering förbjuds eller att permittering bara kan ske med bibehållande av full lön. Som svar vill jag erinra om att det är en huvuduppgift för anställningsskyddskommittén, som tillsattes i december förra året, att utreda de frågor som har att göra med anställningsskyddet i arbetsbristsituationer. Enligt direktiven skall kommittén ta till utgångspunkt både de erfarenheter som har gjorts av hur bräckligt anställningsskyddet kan vara för de arbetstagare som berörs av driftsinskränkningar eller permitteringar och de svårigheter för företagen som följer av det ekonomiska ansvaret för de anställda i sådana lägen. Det är fråga om att tillgodose arbetstagarnas behov av ett fullgott anställningsskydd. Men det gäller också att finna anordningar, varigenom arbetsgivarnas möjligheter att betala uppsägningseller permitteringslöner förbättras i de situationer då andra alternativ inte står till buds. Även sådana andra alternativ — t.ex. omplacering, omskolning eller vidareutbildning — skall övervägas av kommittén. Frågan om permittering ingår alltså redan i det utredningsuppdrag som anställningsskyddskommittén har fått. Jag ser därför inte anledning att nu ta ett ytterligare initiativ i frågan.

Herr talman! Jag får tacka för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är alltså arbetsdomstolens mycket utmanande dom i fråga om permitteringar. Domen innebär att företag kan permittera varannan vecka i åtta veckor utan att betala ut någon som helst lön. Man kan förstå den fackliga organisationens upprördhet över ett sådant utslag. Det avslöjar också ihåligheten i den lag som antogs för några år sedan. Att företagen på detta sätt kan permittera under åtta veckor betyder att de som drabbas hamnar i en mycket besvärlig osäkerhetssituation. Det är ju heller ingen tillfällighet att detta har förekommit. Under den långa tid då krisen i vårt samhälle undan för undan har ökat har permissionshotet varit ett sätt för arbetsköparna att skapa oro, att hålla tillbaka krav på arbetsplatserna och även att pressa statsmakterna på pengar. Man har alltså i det här läget utnyttjat luckor i lagstiftningen för att på olika sätt pressa till sig förmåner och försätta arbetarna i en sämre situation. Min fråga till arbetsmarknadsministern var om han är villig att förbättra situationen, helst genom att förbjuda alla permitteringar. En permittering innebär att man försvinner från arbetsplatsen under en kort tid; den innebär ett stort orosmoment i arbetet. Ett annat sätt är att det skapas säkerhet för full lön under permitteringar. Då har arbetsköparna i en sådan här situation inga möjligheter att skapa oro och misstämning. Arbetsmarknadsministerns svar är att anställningsskyddskommittén redan har i uppdrag att utreda den här frågan. Jag skulle kunna vara mycket positiv i min bedömning av svaret och konstatera att arbetsmarknadsministern ställer sig bakom min uppfattning; det framgår inte minst av formuleringen att det är fråga om att tillgodose arbetstagarnas behov av ett fullgott anställningsskydd. Jag skulle kunna tolka detta som att arbetsmarknadsministern helt svarar ja på den frågan. Det vore i så fall en väldig styrka för arbetstagarrepresentanterna i kommittén, när de för fram kravet på att lagen skall ändras i detta syfte. Jag uppfattar svaret så, att det är arbetsmarknadsministerns mening att han, om kommittén inte skulle komma fram till något resultat, kommer att ta initiativ till att lagen förbättras så att det inte finns några håligheter i lagstiftningen när det gäller permitteringarna.
Herr talman! Lars-Ove Hagbergs tolkningar får givetvis stå för honom själv. Jag har redovisat att anställningsskyddskommittén har detta utredningsuppdrag. Jag tycker att vi skall invänta kommitténs utredningsresultat. Sedan får vi ta ställning till sakfrågan.

Herr talman! Man kunde kanske vänta sig att det var en för långt gående slutsats att tro att arbetsmarknadsministern skulle vara positiv till en förbättring av lagen i detta hänseende. Med sitt senaste yttrande tar han tillbaka allting och ställer hela frågan öppen. Man undrar då vad denna mening i svaret egentligen innebär. Jag frågade arbetsmarknadsministern om han var beredd att ta några initiativ till förbättringar. Jag ville ha en viljeyttring från statsministern. Vill han tillåta en lagstiftning, som nu tolkats så av arbetsdomstolen att man kan permittera i åtta veckor utan lön, eller är arbetsmarknadsministerns syfte med utredningen att den skall täppa till luckorna i lagen? Nu säger arbetsmarknadsministern att man får ta ställning till den frågan när utredningsresultatet föreligger. Jag tycker att vi måste få en viljeyttring redan nu. Varför tillsätter man annars en utredning? Det kan väl inte vara fråga om en opartisk utvärdering? Här finns direkta problem som en utredning måste ta ställning till. Vad innebär direktiven i detta hänseende? Kommer utredningen att eliminera lagens olägenheter? Det är synnerligen viktigt att arbetsmarknadsministern klargör sin inställning till denna fråga.
Herr talman! Jag tar inte tillbaka något av vad jag sade i min förra replik. Jag hänvisar till att denna fråga är under utredning och att direktiven ger klara besked om utredningens uppdrag. Det är en mycket komplicerad fråga och den måste vägas ihop med andra spörsmål i samma frågekomplex. Det tror jag att Lars-Ove Hagberg är mycket medveten om. Därför måste vi invänta utredningsresultatet. Jag kan också meddela kammaren att jag har hört av ordföranden att utredningen vid nästa sammanträde tänker diskutera om just denna fråga kan prioriteras i utredningsarbetet. Därmed borde Lars-Ove Hagberg vara till freds.
Herr talman! Till freds kan jag bli bara om man rättar till denna lag. Arbetsmarknadsministern kan tydligen inte tala om vilken viljeinriktning han har. Även om utredningen behandlar ärendet med förtur återstår frågan: Äråtta veckor en vettig permitteringsperiod? Tänker utredningen vidta några åtgärder? Det är utredningens sak att utforma själva lagstiftningen så att den täpper till denna lucka. Men frågan är: Vad tänker man göra åt det förhållandet att det inte går att permittera en så lång tid och på ett så utmanande sätt? Det är ju huvudfrågan, vilken arbetsmarknadsministern tydligen inte vill ta ställning till.

Herr talman! Karl-Erik Strömberg har frågat mig om jag anser att polisen under sommaren har tillräckliga resurser för att upprätthålla trafikövervakningen i Stockholms län och vilka eventuella åtgärder jag ämnar vidta. Trafikövervakningen i Stockholms län utförs av länstrafikgruppen som är stationerad i Solna. Dessutom finns det i flera av polisdistrikten i länet trafiksektioner som svarar för denna övervakning inom resp. distrikt. I Stockholms polisdistrikt finns en trafikavdelning som har motsvarande uppgifter för Stockholms del. Enligt vad jag har erfarit från polisen är situationen inför sommaren ansträngd för de trafikövervakande enheterna i Stockholms län. Detta beror till en del på de vakanser som finns inom polisväsendet i Stockholmsområdet men också på de påfrestningar som semesteruttaget medför. Jag har emellertid också erfarit att man arbetar på att förbättra läget genom att förlägga tjänstgöringen för personalen under sommaren till delvis andra tider än normalt. Samarbete kommer också att äga rum mellan trafikavdelningen i Stockholms polisdistrikt och enheterna i Stockholms län i syfte att även under den aktuella tidsperioden genom gemensamma insatser nå bästa möjliga samlade resultat inom regionen. Jag vill betona att jag är övertygad om att polisen i Stockholm och Stockholms län över huvud taget vidtar alla de åtgärder som är möjliga att genomföra i dagsläget för att komma till rätta med situationen. På längre sikt måste emellertid de bakomliggande problemen lösas. Jag syftar här bl.a. på Nr 160 vakansläget inom polisen i Stockholmsområdet. För att förbättra situationen i Torsdagen den det hänseendet har detta budgetår antagningen av aspiranter till polisskolan 1 juni 1978 ökat starkt i jämförelse med de närmast föregående budgetåren. Budgetåret 1978/79 skall antalet aspiranter utgöra 800. Det är en högre siffra än någonsin tidigare. Vidare bedrivs nu en intensiv kampanj för att få flera ungdomar från Stockholmsområdet att välja polisbanan. Genom det ökade antalet aspiranter och genom att flera ungdomar från regionen kan beräknas bli rekryterade bör det på sikt vara möjligt att i stort sett fylla vakanserna och hejda utflyttningen av polismän från regionen. Även de överväganden som förekommer på skilda nivåer angående polisens arbetsförhållanden i allmänhet inom regionen kan leda till positiva resultat.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret och vill på en gång säga att jag i mycket hög grad uppskattar speciellt den senare delen av svaret, där statsrådet går in på de väsentliga bakomliggande problemen och visar på lösningar. Jag skall något ta upp detta sedan. Vi har i Stockholmsregionen länge varit medvetna om de stora svårigheter som polisen har arbetat under, att man har haft svårt att få tillräckligt antal poliser i Storstockholm och att polispersonal gärna velat lämna regionen. Vi har också känt till att det varit särskilda svårigheter under semestrarna. Nu har det kommit upplysningar som säger att det kanske blir ännu svårare i sommar, speciellt när det gäller personal för trafikövervakningen. Statsrådet svarar inte direkt på om han anser att man kan klara situationen i sommar. Jag läser mellan raderna en viss oro, och jag undrar om statsrådet på något sätt kan tala om vilka resurser man har för att klara trafikövervakningen i sommar. För att sedan kommentera det allra sista i svaret vill jag säga att jag tror att det är en utomordentligt viktig och riktig linje som statsrådet är inne på. Det är alldeles nödvändigt att öka rekryteringen av ungdomar från Stockholmsregionen till polisyrket. Jag tror att det är främst av två skäl som vi skall försöka få ungdomar från Storstockholm att träda in i polisyrket. Dels har de ungdomar som vuxit upp här en större benägenhet att stanna i regionen därför att de känner sig hemma här, dels tror jag att de ungdomar som vuxit upp här också bättre känner miljön och förhållandena och därför upplever arbetssituationen något gynnsammare än de som kommer från andra delar av riket. Enligt min uppfattning är det en av de viktigaste insatserna som polisen har gjort för oss här i Storstockholm på länge när man nu så intensivt gått ut och sökt få Stockholmsungdomar till utbildning inom yrket. Det tror jag att väldigt många människor i regionen har upplevt som mycket positivt.
Herr talman! Jag vill gärna säga att som Karl-Erik Strömberg riktigt uppfattat mitt svar är situationen ansträngd på trafikområdet i sommar. Men 19 det har den varit de senare åren, och det är inte påfallande värre i år. Jag tror också att de kommer att klara upp det genom de olika organisatoriska åtgärder som nu planeras och det intima samarbete som sker. Jag vill gärna understryka att det viktiga är att på sikt lösa frågan. Jag är helt ense med Karl-Erik Strömberg om att en av de allra viktigaste åtgärderna vore om man kunde förmå ungdomen från Stockholm att i större utsträckning rekryteras och därmed vilja stanna i Stockholm.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för dessa kompletteringar. På alla områden har polisen i regionen en mycket ansträngd situation. Jag förstår mycket väl att det är svårt att inom den samlade poliskåren få något spelrum för att flytta över tjänster från det ena området till det andra därför att läget överallt är ansträngt, men jag är ändå tacksam för att statsrådet deklarerar att han anser att det finns en god chans att klara upp trafikövervakningen i sommar även om läget är ansträngt.

Herr talman! Ralf Lindström har frågat om orsaken till den långa behandlingstiden när det gäller ett regeringen underställt förslag till ändring av stadsplanen för del av kvarteret Wrangel i Karlskrona kommun. Ralf Lindström har vidare frågat när regeringen avser att fatta beslut i saken. Ärendet inkom till departementet i slutet av juli 1977. Därefter har yttranden inhämtats från statens planverk och riksantikvarieämbetet. Ämbetets yttrande avgavs i mars i år. Karlskrona kommun har därefter kommit in med en skrift. Planförslaget förutsätter rivning av befintlig bebyggelse och nybyggnad på tomter utmed Drottninggatan och Alamedan i Karlskrona. Området har riksintresse ur kulturhistorisk synpunkt. Mot bakgrund bl.a. av detta föranleder saken särskilt ingående överväganden. Regeringen kommer att fatta beslut när ärendet är slutligt berett.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till den är ett stadsplaneärende som varit ett problem i Karlskrona i nu över 30 år. Stadsplanen för kvarteret som ärendet gäller har ritats om vid ett flertal tillfällen utan att vinna beslutande myndigheters godkännande. Nu föreligger ännu ett förslag till stadsplan, där man föreslår utbyggnad med 28 lägenheter, ett förslag som mycket väl kommer att smälta in i den historiska miljön. 28 lägenheter kan förefalla vara av marginell betydelse i en kommun av Karlskronas storlek, men stadens belägenhet på ett flertal mindre öar gör det nödvändigt att tillvarata all den mark som utan olägenhet kan bebyggas med bostadslägenheter. Detta är nödvändigt för att förhindra alltför stor förgubbning i innerstan och för att motverka begynnande bostadssegregation. För att hitta jungfrulig mark att bebygga i Karlskrona får man leta sig ut minst en mil från centrum, och där riskerar man att hamna på s.k. värdefull åkerjord, med de problem som då yppar sig. Det är mycket angeläget för kommunen att snart få stadsplanen för kvarteret fastställd. 28 lägenheter löser inte kommunens bostadsproblem, men utgör ändå ett tillskott som lättar på trycket. Planerarna kan då få andrum så länge att funderingarna på andra lösningar hinner ta form. För att få en någorlunda snabb och smidig behandling av ärendet har kommunen tagit initiativ till samtal med olika myndigheter som haft anledning att ingripa i beslutsgången. Vid dessa diskussioner har länsstyrelsens representanter och representanter för planverket och riksantikvarieämbetet inte kunnat enas med kommunen, och de har inte heller kunnat enas sinsemellan om vilken den bästa lösningen av planärendet skulle vara. Länsstyrelsen har därför överlåtit ärendet på regeringen, och där ligger det nu. Regeringen har haft ärendet i snart ett år, och ingenting har ännu hörts. Så långt jag vet har regeringen haft tillgång till alla nödvändiga handlingar och remissvar sedan början av mars i år, och ännu har alltså inget besked kommit. Jag har fått svar på min fråga, men man kan inte med bästa vilja i världen säga att svaret är upplysande i någon utsträckning. Jag kan inte göra någon annan bedömning än att frågan har nonchalerats. Man har alltså ansett att frågan var onödig, och jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt. Jag hade ändå väntat att få en antydan om när ett avgörande skulle kunna komma, och jag hoppas att bostadsministern i varje fall nu kan ge en liten, liten antydan om det. Nog har väl bostadsministern ändå någon mening om när det här skall kunna bli klart?

Herr talman! Oswald Söderqvist har ställt en fråga till mig angående en insamling av kläder m.m. som har genomförts i Sverige till förmån för barn till politiskt förföljda i Uruguay. Det framgår inte av frågan vilken insamling det gäller. Problemet uppges vara att militärdiktaturen i Uruguay inte tillåter att det skickas någon hjälp utifrån till Uruguay. Oswald Söderqvists fråga lyder: ”Vill den svenska regeringen hjälpa till så att denna humanitära insats kan genomföras?” Svaret är ja. Om de personer som ansvarar för insamlingen kontaktar utrikesdepartementet, skall vi gärna undersöka vilka kanaler som kan finnas för att hjälpen skall nå sitt mål.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Anledningen till att jag har ställt frågan är att den politiska och rättsliga situationen i Uruguay de senaste fem åren utvecklats på ett oerhört alarmerande sätt. Uruguay som en gång betraktades som den mest avancerade vitala demokratin i Sydamerika, där man införde viktiga reformer som åtta timmars arbetsdag, sociala försäkringar, profan och obligatorisk undervisning och en kyrka skild från staten, har på kort tid utvecklats till en av de brutalaste bland diktaturstater. Av alla länder i världen har Uruguay, såsom jag redovisat i min fråga, flest politiska fångar, tortyr är allmänt förekommande osv. Ett särskilt fall av förtryck mot de politiskt oliktänkande gäller barnens situation. Det är de som mest direkt lider av den här allmänna stämningen av osäkerhet, och denna situation kan ibland för många uruguayska familjer innebära att de upplöses, tillfälligt eller definitivt. Föräldrar har skilts från sina barn genom otaliga administrativa åtgärder, och det har också hänt att barn satts i fängelse tillsammans med sina föräldrar och även utnyttjats i samband med tortyr o. d. Detta är ju välkända saker som förekommer i alla sådana här stater. Jag har bara nämnt det för att påpeka hur svår situationen är. Det har i Sverige och på andra håll — både i Europa och annorstädes — bildats sammanslutningar av uruguayska flyktingar, här i Sverige under namnet Föreningen Uruguay. Föreningen bildades förra hösten, alltså för drygt ett halvår sedan. Jag skall gärna förmedla kontakten till utrikesdepartementet, och jag är tacksam för det positiva svar som utrikesministern har gett. Jag kommer att be dem ta kontakt och hoppas att UD då kan lämna den hjälp som anses erforderlig. Som jag har nämnt i min fråga är detta inte enbart ett i Sverige förekommande fall. Det finns sådana här sammanslutningar som jobbar för Uruguays flyktingar på andra håll i världen. Hittills har man entydigt vägrat att släppa in alla slag av humanitära hjälpsändningar till Uruguay. Det är en erfarenhet som också Amnesty International har gjort, så det är väl belagt.
Herr talman! Jag vill bara kommentera något av det Oswald Söderqvist sade. Jag är medveten om att det finns stora svårigheter att få fram humanitära hjälpsändningar till de politiska fångarna och deras anhöriga i Uruguay. Den uruguayska regeringens inställning skiljer sig tyvärr i detta avseende från andra länders där vi har anledning att göra liknande insatser. Internationella rödakorskommittén gör ofta mycket lovvärda insatser i det tysta i länder som Chile och Argentina, men de kan f. n. inte göra det i Uruguay. Det är dock vår starka förhoppning att de kontakter som nu faktiskt har inletts skall leda till att Internationella röda korset skall kunna återuppta sin humanitära verksamhet i Uruguay. Jag håller med Oswald Söderqvist om att det är absolut nödvändigt att så sker. Jag vill också tillägga att situationen beträffande de mänskliga rättigheterna i Uruguay är mycket allvarlig, och det har också varit anledningen till att vi har tagit upp förhållandena där i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat om jag är beredd att bereda PLO:s representation möjlighet att inrätta s.k. förbindelsekontor och därigenom höja dess status. PLO har sedan oktober 1975 ett informationskontor i Stockholm. Det står var och en fritt att utan tillstånd från svenska myndigheter upprätta sådana kontor under förutsättning att den verksamhet som bedrivs följer svenska lagar och förordningar. Informationskontor har ej diplomatisk status. PLO:s representanter i Stockholm tas emellertid på begäran emot av tjänstemän på UD och har således alla möjligheter att framföra sina synpunkter och önskemål. Vi har inga förbindelsekontor i Stockholm. I 1961 års Wienkonvention om diplomatiska förbindelser, vars bestämmelser enligt lag tillämpas av Sverige, förekommer över huvud taget inte beteckningen förbindelsekontor och denna anger i sig därför ej någon som helst form av officiell status.

Herr talman! Bertil Måbrink är förhindrad att själv ta emot svaret på denna fråga varför jag gör det i hans ställe. Jag tackar för svaret. PLO:s rätt att representera det palestinska folket har fastslagits vid flera tillfällen, senast av utrikesministern själv i den utrikespolitiska debatten här för ett par månader sedan. Det är också den organisation som av det palestinska folket har erkänts som deras huvudsakliga ombud. I det fallet kommer man naturligtvis in på sådana saker som olika former av representation i skilda länder. De har, som vi alla vet och som framgår av både frågan och svaret, informationskontor här i Stockholm. Vad som nu är angeläget, och som det också självklart har uttryckts önskemål om från dem själva, är att statusen på detta informationskontor skulle höjas. Vi har haft liknande fall tidigare, när nationella befrielserörelser av skilda slag övergått från en status till en annan. Man kan närmast jämföra med den representation för Vietnam som vi hade här. Från början var den av mindre omfattning, men så småningom fick den en högre status. Det har tydligen rått förvirring om själva benämningen på en sådan här representation, men den frågan är enligt min mening mindre betydelsefull i detta sammanhang. Vad som är intressant är att höja denna representation till närmaste form av status — vad den nu kan kallas. Jag skulle därför vilja omformulera Bertil Måbrinks fråga till utrikesministern och i stället fråga om regeringen vill medverka till att PLO:s representation får en högre form av status än den som beteckningen informationskontor innebär.

Herr talman! Enligt den lag som vi tillämpar här i Sverige finns inte, som jag också sade i svaret, beteckningen förbindelsekontor. Ett annat namn skulle därför inte innebära någon upphöjning i status. Vi har alltså ingen annan form för utländsk representation än den som ger diplomatisk status, och någon sådan har det i detta fall inte varit fråga om. Här nämndes den situation som inträdde i slutskedet av Vietnamkriget, då PRR, som tidigare hade haft informationskontor här, fick inrätta en generaldelegation. Den beviljades vissa praktiska förmåner, men det var inte fråga om någon statushöjning. Delegationen hade inte diplomatisk status och inte heller immunitet. Detta principiella undantag var föranlett av att det svenska biståndet under återuppbyggnaden av de krigshärjade områdena under PRR:s kontroll fick en alltmer långsiktig och omfattande karaktär. Det var således ett praktiskt behov som föranledde denna ändrade beteckning, och ingenting annat. Jag tror mig kunna säga att kontakterna med PLO i de former i vilka de i dag existerar fungerar på ett tillfredsställande sätt.
Herr talman! Den logiska slutsatsen av detta måste bli att om regeringen anser att PLO är representativt och om det också i detta fall skulle bli fråga om förbindelser i samband med hjälpinsatser eller andra förbindelser, så skulle man här på hemmaplan kunna höja statusen på PLO:s representation. Utrikesministern säger visserligen — och det har jag ingen anledning att ifrågasätta — att den ändring i beteckningen som skedde när det gällde Vietnams representation var ett särfall och att den berodde på praktiska omständigheter, men något liknande borde kunna förekomma också i detta fall, även om de förutsättningar som gällde i fallet Vietnam ännu inte har skapats. Jag vill därför fråga utrikesministern om regeringen kan tänka sig ett motsvarande arrangemang när det gäller PLO.
Herr talman! Bakgrunden till den jämförelse som Oswald Söderqvist gjorde ger klart vid handen att ett ställningstagande när det gäller PLO:s representation får anstå till dess att frågan blir aktuell.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har frågat socialministern om han är beredd att vidta åtgärder för att ändra reglerna för arkivering av sjukjournaler och andra handlingar som är av betydelse för arbetsmiljöforskningen, så att de bevaras för detta ändamål. Arbetet inom regeringen är fördelat så, att det är jag som skall besvara frågan. Med hänsyn till den snabba tillväxt som har skett av sjukhusarkiven har en gallring av sjukjournalerna berdömts som ofrånkomlig. Redan under 1960 talet räknade man med en årlig tillväxt av journalarkiven med 1,6 hyllmil, vilket i dag motsvarar en årlig investeringskostnad av ca 6 milj.kr. Därtill kommer ständigt ökande driftkostnader. På regeringens uppdrag har riksarkivet i februari i år i samråd med socialstyrelsen och Landstingsförbundet utfärdat allmänna råd om gallring i sjukvårdshuvudmännens medicinska arkiv. Enligt de allmänna råden, som endast utgör rekommendationer till landstingen, bör gallring över huvud taget inte ske av journaler, som har upprättats vid sjukhusen inom Malmö och Göteborgs kommuner samt vid sjukhusen inom Uppsala och Västerbottens läns landstingskommuner. Vidare bör journaler som har upprättats vid Karolinska sjukhuset, Serafimerlasarettet och vissa kliniker vid Lunds lasarett inte utgallras. De nämnda sjukhusen och sjukvårdsområdena har valts ut för att tillgodose forskningens krav i fråga om bevarande av journalmaterial. Urvalet har föregåtts av ingående diskussioner och undersökningar, där man särskilt har uppmärksammat det alltmer framträdande behovet av att journaler för vetenskapligt ändamål bevaras inom relativt stora områden för forskning om vår arbetsmiljö, läkemedelsbiverkningar m.m. Strävan har varit att tillgodose forskningens krav på att ett representativt och tillräckligt omfattande patientunderlag bevaras. Slutlig ställning har tagits först sedan bl.a. de medicinska och odontologiska fakulteterna samt Svenska läkaresällskapet har yttrat sig i frågan. Journaler som inte undantas från gallring bör enligt riksarkivets råd och anvisningar gallras ut tidigast 20 år efter det att sista anteckningen har gjorts i journalerna. I råden sägs också att gallringsfristen bör förlängas i de fall journal av medicinska skäl bedöms vara nödvändig under längre tid,t.ex. vid konstaterade och misstänkta fall av yrkesskada. Vidare rekommenderas sjukvårdshuvudmännen att inte gallra ut slutanteckningar som ingår i journaler upprättade under årsskiftet 1977-1978. Dessa slutanteckningar, som förs efter avslutad vård och innehåller en sammanfattning av väsentlig information beträffande vårdtillfället, kommer alltså för framtiden att bevaras vid samtliga sjukhus i landet. Enligt 27 § kommunallagen åvilar det landstingen att meddela föreskrifter om arkivvården i kommunen. Bestämmelsen avser även de medicinska arkiven. Gallring av riksförsäkringsverkets och yrkesinspektionens arkiv regleras genom föreskrifter som utfärdas av riksarkivet. Enligt vad jag har inhämtat pågår f. n. en översyn av vissa av bestämmelserna på detta område. Av vad jag här har anfört framgår att riksarkivet inte har utfärdat några bindande bestämmelser om gallring i medicinska arkiv utan endast allmänna råd i detta ämne. Det ankommer således på sjukvårdshuvudmännen själva att besluta om gallringsbestämmelser. Jag räknar med att sjukvårdshuvudmännen därvid kommer att beakta behovet för sjukvården och arbetsmiljöforskningen att spara journaler över konstaterade och misstänkta fall av yrkesskada. Jag kan här också nämna att jag har inbjudit bl.a. representanter för socialstyrelsen, arbetarskyddsstyrelsen och Landstingsförbundet för att diskutera det praktiska genomförandet av riksarkivets allmänna råd i dessa avseenden.

Herr talman! Sjukjournalerna utgör egentligen ett stort facit på hur vårt samhälle fungerar, över vad det är och vilka problem vi har. Framför allt är det på lång sikt ett stort facit över vår arbetsmiljö. Jag behöver här inte erinra statsrådet om att det tagit lång tid att forska fram sambandet mellan yrkesskadorna och arbetsmiljökatastroferna, det kan vara fråga om tiotals år. Dessutom har vi i landet en sådan ordning, att sambandet verkligen skall styrkas till nästan över 100 96 innan det erkänns. Vad som finns i ett sådant primärmaterial blir då av stor vikt. Den fråga som ställs gäller egentligen framtiden. Hur skall efterforskningen om vår arbetsmiljö ske i framtiden? Det gäller att både historiskt och medicinskt få fram hur det ser ut. Det är en oerhört viktig fråga som måste klaras ut på något sätt. Enligt mitt sätt att se har man handskats med den ganska nonchalant. I dag kan man kanske säga att det i vissa fall kan vara praktiskt att göra en viss gallring och räkna med hyllmeter. Som jag ser det har man inte tagit hänsyn till de rationaliseringsvinster av annan karaktär som man kan göra. Man räknar bara matematiskt med hyllmeter och försöker på det viset motivera att vi måste gallra våra arkiv. Vill man verkligen garantera att detta material finns kvar för forskning och för att man skall kunna utröna de problem som finns på arbetsmarknaden och i arbetsmiljön, kan man inte, som statsrådet säger, överlämna till sjukvårdens huvudmän att själva få avgöra gallringen. Det måste vara en samlad bedömning i hela vårt land av vilken vikt vi tillmäter den här frågan. Att i detta fall samla till sig berörda instanser för att gå igenom problematiken måste väl ändå vara en utgångspunkt. Jag skulle vilja fråga: Är det statsrådets mening att ha den utgångspunkten, att få till stånd en samlad bedömning och se till att regeringen har ett grepp över det hela så att man säkrar detta material för framtida behov? Den frågan kräver ett klarläggande, och det fanns inte i statsrådets svar på min fråga.

Herr talman! Det är stora och viktiga frågor vi diskuterar här, och regeringen har också bedömt dem som sådana. Men som jag nämnde i mitt svar har de medicinska arkiven vuxit mycket kraftigt under de senaste decennierna. Att få arkivlokaler för detta växande journalmaterial är ett mycket stort problem för sjukvårdens huvudmän. Det är också mot denna bakgrund som frågan om gallring i de medcinska arkiven har tagits upp. Vi har därvid försökt göra en avvägning mellan ekonomiska aspekter och forskningens och sjukvårdens behov av tillgång till äldre arkivmaterial. Jag vill understryka att den här frågan har handlagts i nära samarbete med socialstyrelsen och Svenska läkaresällskapet, som företräder forskningsintressena. Dessa har tillstyrkt de allmänna råd som vi nu diskuterar. Jag vill också än en gång erinra om att det är ett betydande material som har tagits undan för forskningens behov. När det gäller länssjukvården undantas material som ungefär motsvarar 20 96 av landets befolkning från gallring. Motsvarande uppgift när det gäller regionsjukvården beräknas vara drygt 60 96. Råden innebär vidare att journaler rörande konstaterade och misstänkta fall av yrkesskador skall undantas från gallring. Men vill man ha fullständiga garantier för att inte någon enda journal som kan bli av betydelse för framtiden gallras ut, kan det över huvud taget inte bli fråga om någon gallring. Enligt vad jag har inhämtat är sjukvårdens huvudmän mycket väl medvetna om att de allmänna råden är rekommendationer om när gallring tidigast får företas. Det ankommer således på landstingen själva att utarbeta gallringsbestämmelser med beaktande av rekommendationerna om tidigaste gallringstid.
Herr talman! Det är en avvägningsfråga, säger statsrådet. Jag betvivlar inte att man i vissa fall kan se det som en sådan. Men avvägningsfrågan kan väl ändå inte vara aktuell när det gäller att spara det material som har med den framtida arbetsmiljöforskningen att göra. Där finns det ingen avvägning —det är det som man måste komma fram till. Klart är att arbetsmiljöforskare, de som sysslar med arbetsmiljön i dag, är oroade över den här gallringen. Vi måste lösa gallringsproblemet på något sätt, framför allt i samförstånd med de arbetsmiljöforskare som är verksamma och som känner att detta kan bli en farlig utveckling. Jag skulle vilja ta upp en frågeställning som kan vara viktig. Vilka är det som skall avgöra vilket material som skall sparas där man kan misstänka yrkesskada? Vi vet ju inte vad som kan vara yrkesskada i framtiden eller vad som egentligen är det i dag. Det avgörandet medför att denna avvägning är i det närmaste hopplös. Är det inte så, att om vi överlämnar den här frågan till sjukvårdens huvudmän är det stor risk för att det blir deras ekonomi som får bestämma över de övergripande målsättningarna att bevara detta material för framtida forskning?
Herr talman! Som jag tidigare sade skall det material sparas där det finns anledning att misstänka yrkesskada. Jag vill också än en gång erinra om vad jag sade i mitt första svar. Jag har inbjudit representanter för bl.a. arbetarskyddsstyrelsen och socialstyrelsen för att diskutera det praktiska genomförandet av riksarkivets allmänna råd i de här avseendena. Även Landstingsförbundet har inbjudits att delta i de här överläggningarna.

Herr talman! Jag vill bara erinra om den fara som ligger i att man i dag och framöver skall bedöma vad som är farligt om 20, 30, 40 eller 50 år. Det är den stora faran som ligger i det gallringssystem som nu tydligen skall sättas i verket. Men jag hoppas verkligen att statsrådet nu tar initiativ utifrån den målsättningen att allt material skall vara kvar som är behövligt för forskningen och som forskarna efterfrågar i dag, och att man gör den gallring som behövs efter de normerna. Statsrådet borde väl ändå ställa upp på att det är ett rimligt krav i dagens läge.

Herr talman! Knut Wachtmeister har frågat mig om jag anser att sekretesskyddet för patienterna är tillräckligt, när landstingens revisorer medges tillstånd att granska sjukjournaler. Enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen har varje svensk medborgare rätt att ta del av allmän handling. Till de allmänna handlingarna hör journaler, upprättade inom den offentliga hälsooch sjukvården. Begränsningar av nämnda offentlighetsprincip anges i den s.k. sekretesslagen. 14 §i denna lag behandlar bl.a. sjukjournalerna. Bestämmelserna innebär i korthet, att sjukjournal utan patientens samtycke inte får utlämnas till annan tidigare än 70 år efter handlingens datum. Utan sådant samtycke skall handlingen dock utlämnas tidigare om, med hänsyn till ändamålet med utlämnandet och omständigheterna i övrigt, trygghet kan anses vara för handen att utlämnandet inte kommer att missbrukas till skada eller förklenande för den vilkens personliga förhållanden handlingen rör eller för hans nära anhöriga. Sekretesslagens bestämmelser gäller gentemot allmänheten, men är inte bindande vid prövning om handlingar skall tillhandahållas annan myndighet. Några andra bestämmelser som på motsvarande sätt reglerar dessa frågor finns f. n. inte. Rent allmänt kan sägas att myndigheterna i förhållande till annan myndighet bör beakta de intressen som ligger bakom sekretesslagens bestämmelser. Myndigheten bör således inte låta en sekretessbelagd handlings innehåll komma till annan myndighets kännedom annat än om detta är förenligt med det sekretesskyddade intresset. Vid begäran om utlämnande av sekretessbelagd handling skall den myndighet som ansvarar för handlingen väga sekretessintresset mot den andra myndighetens behov av handlingen för sin verksamhet. Sekretessintresset kan ofta anses väga tyngre om den utlämnande myndigheten har till uppgift att lämna vård och någon i förtroende lämnad uppgift skulle röjas genom ett utlämnande. Enligt 5 kap. 3 § kommunallagen har landstingens revisorer vid granskning av nämndernas verksamhet rätt att få de uppgifter och upplysningar som behövs för revisionsarbetet. Varken i lagen eller dess förarbeten behandlas frågan hur bestämmelsen skall tillämpas när det gäller sekretessbelagt material men det är givet att sekretessintresset måste komma in i bilden vid bedömningen av om uppgifter skall lämnas ut. Föreskrifter om tystnadsplikt för landstingens revisorer saknas i lag eller förordning. Före den 1 januari 1975 var det möjligt för landstingen att utan bemyndigande av riksdag och regering föreskriva om tystnadsplikt för revisorer. Om någon sådan bestämmelse föreligger i det aktuella fallet är mig inte bekant. Det är tydligt att de nuvarande reglerna om sekretess mellan myndigheter här som på en del andra områden behöver ses över och kompletteras. Ett sådant arbete pågår också i justitiedepartementet. Som bekant har man där utarbetat ett förslag till ny sekretesslag som innebär en ingående reglering av tystnadsplikten och handlingssekretessen. Förslaget har varit ute på remiss och är nu föremål för beredning inom justitiedepartementet. Enligt vad jag har inhämtat räknar man med att en ny sekretesslag skall kunna träda i kraft den 1 januari 1980.
Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet Troedsson för svaret på min fråga. Med den snabbt växande datatekniken följer att fler och mer omfattande register upprättas och distribueras till allt fler verksamheter inom exempelvis ett landstingsområde. Särskilt känsliga är sjukjournalsuppgifterna. Uppgifter om hälsotillståndet tillhör den allra mest känsliga informationen om en människa. För många skulle det bli något av en katastrof om vederbörandes hälsodata blev kända. Det kan också erinras om att en del uppgifter av naturliga skäl måste bli subjektiva, eftersom de i många fall helt är baserade på uppgiftslämnarnas diagnos. Allmänt kan sägas att ju mer information som sänds ut till allt fler mottagare, desto svårare blir självfallet övervakningen och kontrollen över att integritetskänslig information inte kommer på villovägar. I den traditionella manuella administrativa rutinverksamheten finns visserligen en del säkerhetsrutiner inbyggda, men det fördunklar inte det faktum att det finns svagheter i patienternas sekretesskydd. I den offentliga vården är patientjournalerna allmän handling, och där gäller sekretesslagen endast i förhållande till utomstående och alltså inte myndigheter emellan. Detta innebär att taxeringsmyndighet, försäkringskassa och tydligen nu också landstingsrevisorer skall få tillgång till patienternas journaler. Man kan naturligtvis fråga sig varför revisorerna skall behöva kika i enskilda patienters journaler för att kunna utöva sin verksamhet som revisorer. Kommer uppgifter i orätta händer, är det även värt att notera att vederbörande uppgiftslämnare är skyddad från efterforskning om vem som lämnat uppgifterna. Sjukjournalerna blir självfallet av mindre värde, om patienten av rädsla för brister i sekretessen föredrar att inte yppa alla omständigheter kring sig själv och sin sjukdom för läkaren. Vid förra årets riksmöte deltog jag i en fyrpartimotion med begäran om utredning och förslag syftande till ett bättre skydd av patienternas personliga integritet. Riksdagen avslog emellertid motionen med hänvisning till att integritetsproblemen var föremål för uppmärksamhet såväl inom justitiedepartementet som i socialutredningen och medicinalansvarskommittén. Ett så massivt intresse från så många myndigheters sida kan ju förefalla betryggande, och svaret som jag nyss fick innehöll också att vi kan hoppas på en ny sekretesslag den 1 januari 1980. Vidare ansåg statsrådet enligt svaret att sekretesslagen behöver ses över och kompletteras. Min följdfråga blir då om statsrådet anser att översynen bör leda till att patientintegriteten förstärks.
Herr talman! Jag delar i stort de synpunkter som Knut Wachtmeister här har fört fram, och jag delar också hans uppfattning att det finns anledning att ytterligare förstärka sekretesskyddet för patienterna. När det gäller handlingssekretessen får vi nu avvakta resultatet av det arbete som pågår inom justitiedepartementet. Jag kan i det sammanhanget nämna att det när det gäller revisorerna anses naturligt att revisorerna iakttar samma tystnadsplikt som gäller för den utlämnande myndigheten.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för det kompletterande svaret. Jag kan tillägga att jag för två år sedan hade anledning att ställa en fråga till dåvarande socialminister Sven Aspling, om han ansåg att utlämnande av sjukjournaler till skattemyndighet överensstämde med kravet på den enskildes integritetsskydd i sjukvården. Sven Aspling svarade den gången att Nr 160 han med tanke på tystnadsplikten inte ansåg att patienternas integritet var Torsdagen den äventyrad och att fiskala intressen inte kunde nonchaleras. I juni 1978 Det gläder mig att höra att statsrådet uppenbarligen sätter patienternas intresse före de fiskala intressena. R ; | Om regeringens Jag tackar alltså än en gång för svaret och är till freds med detsamma.

Herr talman! Svante Lundkvist har frågat jordbruksministern varför regeringen beslutat inköpa en olja som inte uppfyller de av riksdagen fastlagda miljökraven och om regeringen också i fortsättningen avser inköpa högsvavlig, miljöfarlig olja. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Svante Lundkvists fråga är — förmodar jag — föranledd av regeringens beslut i december 1977 att ge överstyrelsen för ekonomiskt försvar i uppdrag att för fredskrisändamål upphandla råolja av typ Iranian Light.

En väsentlig faktor i regeringens beslut var att den råolja som nu lagras för användning enbart i kris inte skall behöva omsättas. Om det skulle visa sig att den ändå behöver omsättas kan den uppblandas med andra, mera svavelfattiga oljor, eller avsvavlas. Möjligheter finns också att avsätta oljan på världsmarknaden. Redan utan sådana åtgärder skulle slutprodukten uppfylla det övre av de två krav som har lagts fast av statsmakterna. Med åtgärder av den typ som redovisats kan 1,0 96 svavelhalt nås. Självfallet hade problemet ytterligare underlättats om tillgängliga anbud av tekniska skäl tillåtit en upphandling av en svavelfattigare olja. Det kan i detta sammanhang också påpekas att den lågsvavliga oljan som bekant är dyrare och förråden för ett krisläge blir betydligt mindre om man lagrar lågsvavlig olja. I ett krisläge, då oljan enligt planerna skall användas, 31 kommer sannolikt den totala oljeförbrukningen under alla omständigheter att gå ned så kraftigt att svavelutsläppet kommer att bli avsevärt mindre än vad som toleraras i dag. De tekniska synpunkterna jag redovisat har dock varit de utslagsgivande vid upphandlingen. Det kan också påpekas att regeringen givit ÖEF och statens naturvårdsverk i uppdrag att före utgången av år 1978 gemensamt utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för att kraven enligt lagstiftningen om svavelhaltigt bränsle skall uppfyllas om råoljan av tekniska skäl skulle behöva omsättas. Nästa upphandling aktualiseras först år 1979. Det finns därför möjlighet att avvakta resultatet av överstyrelsens och naturvårdsverkets utredning före beslut om val av råolja.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret. Svaveldioxidutsläppen från förbränning av olja leder till omfattande miljöförstörelse. Mark och vatten försuras. Ett av exemplen på konsekvenserna av svavelutsläppen är sålunda att vi i dag har ca 5 000 döda sjöar i vårt land och att ytterligare 5 000 är allvarligt hotade. En betydande del av vårt lands problem i det här sammanhanget får vi över oss från andra länder. Den socialdemokratiska regeringen arbetade aktivt för att förmå dessa länder att i samarbete med vårt land vidta åtgärder för att begränsa svavelutsläppen. Samtidigt tog riksdagen ställning till den socialdemokratiska regeringens förslag om ett program för att väsentligt nedbringa utsläppen från vår egen förbränning av olja. Enligt programmet skulle bl.a. den högsta tillåtna svavelhalten i eldningsolja sänkas fr.o.m. den 1 oktober 1977 till I 26 i hela södra Sverige upp till Mälardalen och Värmland. Naturvårdsverket skulle ha i uppdrag att med stöd av miljöskyddslagens bestämmelser verka för att industriutsläppen skulle halveras fram ull 1980-talet. Riksdagen underströk med ett enhälligt beslut sin uppslutning bakom den socialdemokratiska regeringens förslag. För att nå målet att minska svaveldioxidutsläppen till den nivå som gällde i början av 1950-talet, och som då inte förorsakade oss de miljöbekymmer vi har i dag, måste bestämmelserna om att högsta tillåtna svavelhalt i olja skall vara 196 vidgas till att gälla hela landet, vilket också föreslagits av socialdemokraterna i en partimotion till årets riksmöte. I december 1977 — två månader efter det datum då de skärpta bestämmelserna i fråga om högsta tillåtna svavelhalt i eldningsolja trätt i kraft — beslöt regeringen att det för beredskapslagring skulle inköpas 1,2 miljoner m? råolja av en typ som ger eldningsolja med en svavelhalt av 2,4 viktprocent. Med beslutet om upphandling av sådan olja urholkar enligt min uppfattning regeringen ett enhälligt riksdagsbeslut om kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med de besvärliga svaveldioxidutsläppen. Tilltron till riksdagens beslut undergrävs när staten planerar att använda en olja med mer än dubbelt så hög svavelhalt än förordningens. Våra möjligheter att aktivt påverka andra länder att vidta åtgärder för att begränsa svaveldioxidutsläppen försvåras självfallet också genom den svenska regeringens agerande. Handelsministern redovisar i sitt svar en rad omständigheter som han menar skulle försvara detta handlande. Han säger att oljan kanske bara skall användas i en kris. Men vi kan få en oljekris ganska snabbt och behöva använda oljan. Han säger att den kan uppblandas och att den kan avsättas på världsmarknaden. Varför alla dessa besvärliga omständigheter, då det ändå fanns möjligheter att vid det här tillfället inköpa den lågsvavliga oljan? Är det några andra motiv som har varit tyngre vägande? Och tänker regeringen fortsätta att på det här sättet undergräva vad riksdagen i denna viktiga miljöfråga uttalat sig för?
Herr talman! Det förefaller mig som om Svante Lundkvist i sin energi att kritisera regeringen använder argument som låter betydligt bättre än de är. Såvitt jag vet har det inte eldats en enda kubikmeter olja med för hög svavelhalt. Det har också redovisats att det inte finns någonting i de arrangemang som nu har vidtagits i vad gäller långtidslagring av olja för krisändamål som behöver innebära att det med gällande regler någonsin skulle behöva eldas med högre svavelhalt. Eller kan Svante Lundkvist göra gällande att så skulle vara fallet? Det skulle vara mycket intressant. I så fall fanns det anledning att låta så kritisk som han lät!
Herr talman! Jag förutsätter att den olja vi lagrar för beredskapsändamål skall kunna komma till användning, och jag förutsätter att det kan ske bl.a. i en kris, när det blir brist på olja. Då är det alltså den här typen av olja som man kommer att använda. Jag frågar mig oroligt varför regeringen köper in olja med en betydligt högre svavelhalt än vi får använda. Finns det några andra skäl än de här tekniska som handelsministern har redovisat? Skall vi vinna respekt för vår strävan att försöka komma till rätta med de här besvärliga problemen, inte bara nationellt utan också internationellt, måste staten föregå med gott exempel. När man lagrar olja, herr handelsminister, måste man väl ändå räkna med att få användning av den och inte med att, som handelsministern redovisar i sitt svar, eventuellt avsätta den på världsmarknaden. Vad är det för slags miljöpolitik?
Herr talman! Det förefaller mig som om man måste skilja mellan två olika fall. Det ena är om oljan måste omsättas. Det är nämligen svårare att långtidslagra än man tror. I det fallet finns precis de möjligheter som jag har redovisat — man kan avsvavla den, man kan blanda upp den med svavelfattigare oljor eller avsätta den på världsmarknaden. Det är väl inget fel på den uppläggningen! Den är helt i linje med alla åtaganden på det miljövårdspolitiska området som har gjorts. Sedan har vi det andra fallet, att det skulle uppstå en kris. Även då finns det en viss möjlighet till uppblandning och avsvavling. Jag tillåter mig dessutom att göra följande observation: Om vi verkligen får en kris, tror jag att Svante Lundkvist kan vara övertygad om att det totala svavelutsläppet kommer att bli avsevärt mindre än det som vi i dag är beredda att acceptera — på grund av att det kommer att bli en mycket kraftig nedgång av oljeförbrukningen över huvud taget.

Ge mig ett enda skäl till varför man handlar på det sättet.
Herr talman! Det är det mitt svar på frågan handlar om, Svante Lundkvist. Jag förstår att det är svårt att på kort tid, efter en genomläsning och efter att ha lyssnat till mig, smälta innehållet. Jag pekar ju bl.a. på de tekniska svårigheter som finns att långtidslagra olja — i vad gäller stelningspunkter vid olika temperaturer, paraffineringsavsättningar i oljan etc. Därtill kommer de tekniska skäl som har att göra med produktutbytet vid raffinering — att man t.ex. vill få ut en lämplig blandning av råvaror för den petrokemiska industrin. Vi har erfarenhet från det senaste krisläget av hur betydelsefullt det äratt inte stora industrier blir stående, exempelvis på grund av brist på nafta. Om jag nu kommer ihåg det tekniska rätt, förhåller det sig på det sättet att Nordsjöoljan innehåller på tok för liten andel nafta för att vara lämplig för lagring för fredskrisändamål.
Herr talman! Enligt naturvårdsverkets bedömning var alla de kriterier uppfyllda som man behövde resa på den här punkten från överstyrelsens sida. Men det fanns en beställning från regeringen som innebar att upphandlingen skulle ske på affärsmässiga grunder. I USA långtidslagrar man lågsvavlig olja, som har en svavelhalt under en viktprocent. Det kan vi göra också här i Sverige. Det är också den typen av olja vi har behov av och skall använda. Vad handelsministern säger är ingenting annat än undanflykter. Miljöhänsynen har i detta sammanhang fått stå tillbaka för de affärsmässiga synpunkterna. Det var naturligtvis också av det skälet som jag inte kunde få svaret av miljöministern utan får det av handelsministern.
Herr talman! Jag upprepar för Svante Lundkvist att det såvitt jag vet inte bränns en enda kubikmeter olja i strid med de regler som gäller. Jag förstår inte dessa fantastiska brösttoner. Jag pekar på möjligheten till avsvavling om man skulle behöva omsätta Nr 160 denna olja. Finns inte den möjligheten enligt Svante Lundkvist? Torsdagen den Jag pekar på möjligheten till uppblandning med verkligt lågsvavlig olja för 1 juni 1978 att uppfylla de regler som gäller. Finns inte den möjligheten enligt Svante Lundkvist? Jag pekar på möjligheten att omsätta denna olja på världsmarknaden. Finns inte den möjligheten enligt Svante Lundkvist? Svante Lundkvist talar om hur man långtidslagrar olja i USA. Det är på det sättet att det produktutbyte vid raffinering av råolja som kan behövas i USA är ett annat än det vi behöver i Sverige.
Herr talman! Jag skall sluta med att konstatera att i stället för att köpa den lågsvavliga olja som det fanns tillgång till har regeringen beslutat att man på affärsmässiga grunder skall köpa den något billigare men högsvavligare oljan. Nu tvingas handelsministern till alla dessa undanflykter för att icke behöva erkänna vad som var den verkliga orsaken. När regeringen i fortsättningen skall inköpa olja måste riksdagens beslut och uttalade önskemål respekteras på ett annat sätt än hittills. Miljöhänsynen är utomordentligt viktiga i detta sammanhang. Krångla inte till den här frågan, herr handelsminister! Köp den lågsvavliga olja vi behöver!
Herr talman! Det är alldeles uppenbart att Svante Lundkvist skulle vilja att Sverige lagrade en olja som mycket snart skulle visa sig vara mycket svårlagrad. Det är vidare en olja som i ett fredskrisläge skulle ge ett felaktigt utbyte av petrokemiska komponenter. Det finns ingenting i den lagring av olja som vi har genomfört som bryter mot några miljövårdsregler.
Herr talman! Det är inte svårare att lagra lågsvavlig olja i Sverige än i USA. Handelsministern försöker nu anföra en rad andra skäl för att förklara sig. Jag upprepar min uppmaning: Respektera riksdagens uttalade önskemål! Inse att vad vi talar om är ett av de allvarligaste miljöproblem som vi över huvud taget har att handskas med.

Herr talman! Kjell Nilsson har frågat mig om jag anser att chartertrafiken skall koncentreras till några större flygplatser på grund av tullverkets personalproblem eller om jag är beredd att medverka till att tullverket får sådana personella resurser att utrikes charterflyg kan fungera även från flygplatser som t.ex. den i Växjö. Bakgrunden till frågan är att tullverket ej funnit det möjligt att medge klarering och tullkontroll av flygplan och de resandes bagage vid chartertrafik på lördagar på flygplatsen i Växjö. Anledningen härtill är de knappa personalresurser som står till förfogande på lördagar och söndagar. Växjö flygplats AB har med anledning härav hemställt om min medverkan till att tullverket erhåller sådana personella resurser att flygplatsen i Växjö kan trafikeras på för flygtrafiken önskvärda tider. Framställningen har remitterats till generaltullstyrelsen. Styrelsen konstaterar i sitt utlåtande, som inkom till handelsdepartementet den 23 maj 1978, att tullverket med hänsyn till de redan knappa personalresurserna inte kan klarera till Växjö ankommande utrikes flygtrafik på lördagar utan att detta kommer att gå ut över annan mera betydelsefull tullverksamhet. Styrelsen avstyrker av denna anledning bifall till framställningen. Inför regeringens fortsatta prövning av frågan har flygplatsbolaget beretts tillfälle att inkomma med synpunkter. Frågan om att ställa ytterligare personalresurser till tullverkets förfogande får övervägas i samband med den sedvanliga budgetbehandlingen. Möjligheterna till personalförstärkning måste dock vägas mot andra angelägna behov.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

Regeringen har år 1975 med ändring av 17 § i utlänningslagen föreskrivit att Växjö fr.o.m. den 1 januari 1976 skall vara passkontrollort. Gäller inte detta beslut alla dagar? Kan verksstyrelsen inskränka detta regeringens beslut till att gälla bara vissa dagar? Jag tolkar regeringens beslut från 1975 så att Växjö är passkontrollort alla dagar. Delar statsrådet denna uppfattning? Det svåraste problemet vid utbyggnaden av nämnda flygtrafik har varit möjligheterna att få del av tullens tjänster. Från den 1 juni 1977 är en avdelning från tullkammaren förlagd till Växjö. Avdelningen består av en plus tre man — en kammarskrivare, en tullmästare och två bevakningsmän. Personalen är stationerad i Växjö Flygplats AB:s lokaler på flygplatsen. För sommaren 1978 var över 1 000 resor från Växjö inbokade. Då kom det negativa beskedet från tullverkets södra region att tullen på grund av brist på personal inte kunde betjäna Växjö flygplats med tullbevakning för nämnda trafik. I stället för att en gång i veckan sätta in en bevakningsman från Karlshamn, som ligger på ett avstånd av ca 9 mil, måste nu över 1 000 personer transporteras med buss till Sturup — avstånd över 20 mil — vid såväl avresa som hemresa. Växjö Flygplats AB har vid överläggningar erbjudit sig att ånyo under en övergångstid ekonomiskt bidra till kostnaderna för tullbevakning vid Växjö flygplats. Detta förslag har tullverkets representanter inte accepterat. Varför? Tullverkets ledning har vid uppvaktning den 12 maj antytt att det är mindre lämpligt att kommunala flygplatser och flygplatser som representerar så små regioner som Växjö har charterresor utrikes. Enligt tullverket bör dessa koncentreras till några större flygplatser. Är detta också regeringens uppfattning? Hur rimmar det i så fall med gjorda uttalanden om regionalpolitikens inriktning, inte minst från centerns sida? I samband med tidigare framställning om tullförrättning i Växjö anförde generaltullstyrelsen: ”På lördagar kan förrättningar inte medges så länge reguljär linjetrafik ej föreligger.” Numera har Växjö genom SAS och Linjeflyg reguljär linjetrafik varje dag i veckan. Ledningen för flygplatsen tolkar det citerade svaret så att man i och med att man fått reguljär linjetrafik också skulle få tullklarering för charterflyg. Jag tolkar också svaret så. Tolkar också statsrådet svaret på det sättet?

Herr talman! Svaret på Kjell Nilssons kompletterande frågor är att detta får bli ett led i de överväganden som görs mot bakgrund av det ställningstagande som generaltullstyrelsen gjort och som vi bett att få flygplatsbolagets kommentarer till. Det är här en fråga om resurser, och det måste då nödvändigtvis bli en avvägning mellan olika behov. Det måste därför göras en sammanhållen prövning för att man skall få en lämplig överblick. Den prövningen sker i samband med att budgeten under hösten förbereds. När det gäller frågan om chartertrafik på de mindre flygplatserna finns det i sig inte någon strävan till en koncentration till de större flygplatserna. Alldeles självklart är det bättre för många enskilda, om de slipper att ta sig till den större flygplatsen när de skall ge sig ut på en charterresa. Problemet är bara att det innebär kostnadsmässiga svårigheter att erbjuda en fullständig service dygnet runt under hela veckan på alla olika flygplatser. Trots dessa svårigheter försiggår chartertrafik från ganska många flygplatser i Sverige. Det skulle bli en kraftig kostnad, om man skulle ge utrymme för en obegränsad rätt att företa charterresor. Det rimliga vore att ta ut någon form av avgift, om ett charterbolag vill ha avgångar på mycket obekväma tider. Ett sådant avgiftssystem skulle emellertid fordra en regeländring. När det gäller att ställa upp med personal på lördagar och söndagar vill jag till Kjell Nilsson ställa en fråga, som på sätt och vis hör hit: Kommer Kjell Nilsson, när vi så småningom skall resonera om affärstiderna, att vara lika intresserad av att driva den idén att det för människornas bekvämlighet skall finnas fullständig service lördagar och söndagar?
Herr talman! Jag förstår att man behöver ha överläggningar med generaltullstyrelsen, men jag frågade efter regeringens uppfattning om de små flygplatserna. Det beslut som den dåvarande regeringen fattade 1975 skall väl gälla i alla delar? Av vilken anledning skall det bli dyrare för dem som vill resa på semester från Växjö flygplats eller någon annan liten flygplats än för dem som reser från de stora flygplatserna? Så blir ju fallet om man tar ut en avgift på de små flygplatserna. Föratt underlätta detta beslut har Växjö Flygplats AB erbjudit sig att stå för kostnaderna under en övergångstid. Men bolaget har ändå fått avslag på sin framställning. För Växjö Flygplats AB betyder detta ett bortfall på mellan 300 000 och 400 000 kr. om året i landningsavgifter, vilka inte tillfaller flygplatsen, eftersom man inte får flyga därifrån. Resenärerna inom detta upptagningsområde får väsentligt ökade kostnader, därför att de måste åka till Sturup för att komma ut i världen. Vi tycker det är felaktigt att det just i detta upptagningsområde skall kosta mer än på andra orter att ge sig i väg på en semestertripp.
Herr talman! Många människor befinner sig ofrånkomligen i den belägenheten att de inte bor vid en flygplats alls utan tvingas till mycket långa resor för att komma till en flygplats. Det kan också bli fråga om rättvisa mellan dem och de människor som bor vid mindre flygplatser, där man förvisso kan ställa det krav som Kjell Nilsson för fram och som jag på sätt och vis finner rimligt. Men vid de mindre flygplatserna är det svårare att ordna dygnet runt och veckan runt en service i detta avseende än vid de stora flygplatserna, som ofrånkomligen har mer personal och större möjligheter till flexibilitet. Växjö flygplats t.ex. har tre tullkontrollanter för flygtrafiken. För att sköta tullkontrollen de timmar på lördagar som det är fråga om skulle man faktiskt behöva inrätta en hel tjänst. Genom denna odelbarhet i resurserna uppstår den typ av problem som gör att en ytterligare vägning av föroch nackdelar behövs.
Herr talman! Statsrådet säger att det blir dyrare för dem som inte bor vid flygplatser. Ja, det är för att göra det billigare för resenärerna som vi vill ha chartertrafik från Växjö flygplats. Det blir billigare för de människor som bor inom det upptagningsområde som ligger runt Växjö, om de slipper att bege sig till Sturup eller till Jönköping. Jag vill fråga: Delar statsrådet inte den uppfattningen att det beslut som regeringen har fattat om att Växjö är en tullkontrollort skall gälla alla dagar? Var i lagen står den inskränkningen inskriven att Växjö är tullkontrollort bara vid vissa tidpunkter?
Herr talman! Vi har en lång rad små flygplatser. Det finns hos människorna på orten och inom regionen ett starkt intresse av att försöka ordna en tjänst, så att man alltid kan upprätthålla denna service. Men det är förenat med en del kostnader, vilket gör att en ytterligare prövning fordras.
Herr talman! Jag tycker inte detta är någon bagatell. Det bor 500 000 människor i det område som betjänas av Växjö flygplats, och med den nuvarande ordningen förlorar flygplatsbolaget varje år mellan 300 000 och 400 000 kr. i form av uteblivna landningsavgifter. All regionalpolitik kostar pengar. Är det regeringens strävan att dra samman all charterflygverksamhet till de stora orterna, så strider det verkligen mot den regionalpolitik som vi tycker är den riktiga.

Herr talman! Olle Eriksson har frågat mig om jag är beredd att ta sådana initiativ att behovet av den idrottsmedicinska och idrottsbeteendevetenskapliga forskningen tillgodoses och att undervisning i idrottsmedicin under läkarnas grundoch vidareutbildning kommer till stånd. Det ankommer i första hand på forskningsstödjande och forskningsbedrivande instanser, t.ex. forskningsråd och högskolor, att inom ramen för sina resurser bedöma hur forskningen inom olika delar av deras ansvarsområden skall bedrivas. Frågor om idrottsmedicinsk forskning bör alltså bedömas bl.a. av medicinska forskningsrådet. Vad gäller undervisning i idrottsmedicin inom läkarutbildningen bedöms behovet av denna främst av den myndighet som fastställer utbildningsplaner för läkarutbildningen, dvs. universitetsoch högskoleämbetet, i samråd med andra berörda instanser, resp. av nämnden för läkares vidareutbildning som ansvarar för vidareutbildningen. I den mån de ansvariga myndigheterna i sitt arbete vill ta upp åtgärder som kräver riksdagens och regeringens medverkan, ankommer det på myndigheterna att föreslå sådana åtgärder. När det gäller behovet av resurser för bl.a. den forskning och undervisning som Olle Erikssson frågar om får detta i sedvanlig ordning vägas mot andra resursbehov inom berörda myndigheters ansvarsområden. Jag vill i detta sammanhang slutligen hänvisa till vad riksdagen har anfört om idrottsmedicinsk forskning och undervisning, senast i utbildningsutskottets betänkande 1977/78:22.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

Vid det senaste riksidrottsmötet i november 1977 hade man uppmärksammat dessa motioner och beklagade att vi fått avslag på våra yrkanden. Idrottsriksdagen antog ett uttalande där man påtalade vikten av att dessa frågor finner en lösning, och Riksidrottsstyrelsen fick i uppdrag att arbeta vidare med dem.

Vidare hänvisas till utbildningsutskottets betänkande nr 22, där utskottet bl.a. uttalar att resurser för sådan här forskning redan finns inom medicinsk fakultet. Men detta gäller uteslutande idrottsfysiologisk forskning. Det finns ingenting på det idrottsmedicinska området, så det är fel att säga att sådan forskning redan finns. När det gäller undervisning i idrottsmedicin inom läkarutbildningen svarar statsrådet bl.a. att behovet bedöms främst av den myndighet som fastställer utbildningsplaner för läkarutbildningen, dvs. universitetsoch högskoleämbetet. UHÄ har, om jag minns rätt, när det gäller grundutbildning till läkare fastställt utbildningsplaner för läkarlinjen i den nya högskolan och bl.a. räknat upp vilka ämnen som skall ingå. I denna ämnesuppräkning, som skall ligga till grund för utformningen av de lokala studieplanerna, finns emellertid ämnet idrottsmedicin ej nämnt. Eventuell undervisning på detta område är därmed liksom tidigare hänvisad till de knappa tidsramar som står till buds för andra större ämnen som kirurgi, fysiologi och medicin. Det är denna ordning som visar sig otillräcklig för att tillgodose behovet av idrottsmedicin i läkarnas grundutbildning. I statsrådets svar får inte dessa viktiga frågor någon skjuts framåt. Jag får då fråga om statsrådet och regeringen är beredda att positivt pröva framställningar som kommer i dessa viktiga frågor från t.ex. idrottsrörelsen.
Herr talman! Självfallet skall vi pröva sådana framstötar, och det pågår en viss opinionsbildning på detta område. Men det är också nödvändigt att vi beaktar de synpunkter som framförs t.ex. från universitetsoch högskole ämbetet, som menar att läkarutbildningen redan i dag är hårt belastad. Att föra in nya moment och nya ämnen möter vissa svårigheter. Men opinionsbildningen på denna punkt lär väl fortgå, bl.a. med hjälp av just Olle Eriksson.
Herr talman! Jag nämnde idrottsrörelsen som exempel. En framställning om ökade anslag kan komma från idrottens eget forskningsråd. Man skulle därmed kunna inrätta tjänster för högkvalificerade forskare inom idrottsmedicin och idrottsbeteendevetenskap enligt samma principer som gäller för övriga statliga forskningsråd. Vi har i vårt land en framstående idrottsfysiologisk forskning, främst vid GIH, som nu flyttat ut denna forskning till fysiologiska institutionen vid Karolinska institutet. I den undersöker man bl.a. hur den fysiskt friska människan reagerar för fysisk träning i olika avseenden, främst för att ta reda på hur träning för olika idrotter lämpligen bör utformas. Den idrottsmedicinska forskningen har ett vidare fält. Där får man bl.a. ta upp vilka sjukdomsoch skaderisker som finns med idrott av olika slag och hur dessa skall förebyggas och lämpligen behandlas. Vi har vidare ett mycket utbrett intresse för motion och motionsidrott. Denna ökar, och därmed ökar behovet av specialinriktad medicinsk service. En mycket stor fråga är hur man skall använda motionsidrotten inom friskvården. Tillgängliga data talar för att motionsidrott kan vara av fysisk nytta och användas i friskvårdande syfte. Men några seriösa undersökningar som syftar till att visa om det verkligen är fallet finns inte redovisade. Min personliga uppfattning är att många läkare skulle vilja ordinera mera fysisk träning och motion och mindre av medicin och piller. Men vi saknar i hög grad forskning och fakta här. En intensifierad forskning inom idrottsmedicinen skulle som sitt främsta resultat få ett mycket friskare samhälle och, herr statsråd, det är vad vi behöver.

Herr talman! Yngve Nyquist har frågat mig om jag ämnar vidta särskilda åtgärder för att underlätta byggnadskreditförsörjningen, så att det planerade bostadsbyggandet under den kommande hösten och vintern kan genomföras. Under år 1977 uppstod betydande störningar i byggnadskreditförsörj ningen. En huvudorsak till de uppkomna kreditsvårigheterna torde ha varit att det rådde delade meningar mellan bankerna om fördelningen på olika banker av den kreditvolym som de åtagit sig att svara för. Mot bakgrund av erfarenheterna av förra årets överenskommelse har delegationen för bostadsfinansiering i år träffat en ny typ av överenskommelse med bankerna. Årets överenskommelse ger bättre förutsättningar för en väl fungerande kreditförsörjning. Överenskommelsen innefattar bl.a. en riktpunkt för fördelningen av krediterna på bankgrupper och en ordning för regional behandling av kreditfrågorna. Enligt min mening har tillämpningen av årets överenskommelse hittills fungerat i stort sett bra. Igångsättningen har dock även i år i några fall försenats på grund av kreditsvårigheter. Dessa svårigheter har samband med själva införandet av den nya regionala ordningen och bör därför vara av övergående natur. Om svårigheterna mot förmodan skulle bli så stora att igångsättningen allvarligt försvåras måste självfallet åtgärder vidtas för att undanröja dessa svårigheter. Jag vill i sammanhanget erinra om regeringens möjlighet att enligt lagen om kreditpolitiska medel meddela förordnande om särskild placeringsplikt för att tillgodose behovet av byggnadskrediter.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, men jag tycker att det finns en del undanglidningar där som borde klaras ut. Bostadsbyggandet är för lågt, och en följd av det har blivit att vi fått en bostadsbrist som bara ökar och i dess släptåg en skrämmande spekulation. Detta diskuterades här i måndags. Det står ett stort antal människor i bostadskö. Tidskriften Vår Bostad hade en ganska omfattande statistik över det i nr 4 i april månad. En annan följd har blivit att byggnadsarbetare går arbetslösa. I det län som jag bäst känner, Kopparbergs län, fanns vid första kvartalets utgång 689 kvarstående sökande till byggnadsarbete, och det var vid den tidpunkt på säsongen då det skulle vara en hög aktivitet. Det betyder 210 personer fler än vid motsvarande tidpunkt 1977. Man kan naturligtvis fråga sig varför det byggs färre lägenheter än tidigare. Det är väl på det sättet att kreditförsörjningen är ett allvarligt problem i detta sammanhang, och det problemet måste det göras någonting åt. Statsrådet vidgår att det var betydande störningar under 1977, och hon säger att ”det rådde delade meningar mellan bankerna om fördelningen”. Ja, det är naturligtvis ett fint sätt att uttrycka saken. Det var väl så att sparbankerna gjorde sitt allra bästa för att klara situationen, under det att affärsbankerna var i hög grad motspänstiga. Nu säger statsrådet att hon tror att delegationen för bostadsfinansiering får ett bättre grepp om det här i fortsättningen, och hon anser att det i stort sett fungerar bra nu. Jag kan inte dela den uppfattningen. Jag har frågat landet runt, och jag vet att vi i Kopparbergs län har projekt för över 150 miljoner på den s.k. nödlidandelistan. Då undrar jag naturligtvis: När inträder den - Nr 160 situation som statsrådet åberopar i sista stycket av sitt svar? Torsdagen den
Herr talman! Bostadsbyggandets omfattning har vi debatterat flera gånger här i riksdagen, men låt mig upprepa några fakta. Vi vet att det finns genomförandemässiga möjligheter vad gäller planer och kreditförsörjningen projekt att öka bostadsbyggandet upp till 60 000 lägenheter från förra årets för bostadsbygigångsättning på 53 000 lägenheter. Det innebär en ökning på mellan 12 och gande 13 96. Under årets fyra första månader, jämfört med de fyra första månaderna förra året, har bostadsbyggandet ökat med litet över 12 96, och det mest glädjande är att hela ökningen ligger på flerfamiljshus. Igångsättningen när det gäller flerfamiljshus har ökat med 50 96. Det är fakta när det gäller omfattningen av bostadsbyggandets ökning. De svårigheter vi hade förra året gällde de olika bankgruppernas skilda uppfattningar om hur stor andel de skulle ta av det gemensamma kollektiva åtagande när det gäller kredittilldelningen som de har träffat överenskommelse om med delegationen för bostadsfinansiering. Den frågan betraktar jag som löst i år, då vi som förutsättning för överenskommelsen i år satte upp att de båda bankgrupperna måste göra upp fördelningen sinsemellan. Det har de nu gjort, och det har inneburit väsentliga förbättringar. Sedan säger Yngve Nyquist att det på den s.k. nödlidandelistan från hans län finns projekt motsvarande 150 milj.kr. Vi har inte sett till de ärendena — det finns inte några nödlidandeprojekt från hans region.
Herr talman! Det är rätt egendomligt, för jag vet att man i Kopparbergs län kämpar med projekt som framför allt rör Borlänge, där bostadskön omfattar ungefär 1 300 personer till lägenheter i flerfamiljshus. Det finns ett projekt på omkring 58 miljoner, avseende 284 lägenheter som man skulle kunna sätta i gång i juni månad, om kreditivfrågan löstes. Man har i Borlänge ytterligare projekt på ca 70 milj.kr. Falun har en bostadskö på ungefär 2 000 personer till motsvarande typ av lägenheter. Där gäller det projekt på 7,5 milj.kr. I Hedemora finns projekt på 10 milj.kr. Jag anser att det borde vara en målsättning för bostadsministern att undanröja sådana hinder i kontinuiteten i byggandet som alla dessa problem med kreditförsörjningen ändå utgör. Jag tycker inte att problemet är tillfredsställande löst bara genom att statsrådet hänvisar till delegationen och de nya möjligheter som den ger enligt statsrådets sätt att resonera.
Herr talman! Borlänge kommun ären av de kommuner som har ett kraftigt ökat bostadsbyggande. För att få större kontinuitet i försörjningen med byggnadskrediter och en bättre planering, gällande hela året, har vi infört det nya momentet att det med länsbostadsnämnden som bas skall ske ett regionalt samråd med bankerna för att klara kreditförsörjningen. Jag har i 43 mitt svar sagt att det i vissa regioner har varit en del inkörningsproblem vid införandet av detta samråd. Totalt sett och i de allra flesta länen har det fungerat på ett utmärkt sätt, men det finns i några län — däribland Kopparbergs — vissa inkörningssvårigheter. Det finns dock alla förutsättningar för att vi — när det regionala samrådet har börjat verka fullt ut — skall få en helt annan situation än den vi hittills har haft.
Herr talman! Det ligger naturligtvis en liten reträtt i statsrådets sätt att resonera när hon säger att Kopparbergs län hör till de län som har svårigheter. Då finns det så mycket större motiv för min fråga: När inträder den situation som statsrådet nämner i sista stycket av frågesvaret? När skall regeringen kraftfullt ingripa för att rätta till sådana här svårigheter? Det är tydligen affärsbankerna som alltfort är väldigt motspänstiga mot en effektiv lösning.
Herr talman! Vi har genom en väsentlig förändring i överenskommelserna med bankerna infört nya moment som skall undanröja en del av de bekymmer som vi upplevde under förra året. Jag har den uppfattningen att de förändringarna har gett resultat. Herr Nyquist säger att jag går till reträtt. Tvärtom har jag i mitt svar just pekat på att det på några håll har varit svårigheter men att det bl.a. hänger samman med införandet av det nya regionala samrådet. Jag medger att Kopparberg är ett av de län där man haft problem, men när man kommer till ett bättre samförstånd finns det mycket goda förutsättningar att lösa dessa problem även i Kopparbergs län. Låt mig säga att det, såvitt jag känner till, ännu inte förekommit några väsentliga förseningar — inte ens i Kopparbergs län — som har berott på tilldelningen av byggnadskreditiv.
Herr talman! Under förra året startades i Borlänge ett projekt avseende 300 lägenheter. I det fallet fick man kreditiv för 100 lägenheter omedelbart, men för de återstående 200 lägenheterna har kreditivfrågan inte lösts förrän just i dagarna. Nu har man ytterligare ett projekt som gäller 284 lägenheter där kreditivfrågan ännu icke lösts. Projektet skulle annars kunna starta i juni. Sedan finns det ytterligare projekt som är startklara i höst — låt oss säga i september —där problemet är detsamma, dvs. att kreditivfrågan icke lösts. Jag anser att man då är i den situationen att man borde få stöd i form av drastiska åtgärder.
Herr talman! Herr Nyquist refererar just till ett projekt där man etappvis har gått in med beslut om byggnadskreditiv. Det intressanta är att när det gäller det projekt som herr Nyquist nämner sist har kreditfrågan lösts i dagarna utan att några förseningar i byggnationen har behövt uppkomma. Därutöver hänvisar herr Nyquist till kommande projekt för påbörjande i höst. Förhoppningsvis finns det goda förutsättningar att lösa kreditivfrågan, om man följer den uppläggning som vi har haft när det gäller det regionala samrådet mellan bankerna och länsbostadsnämnden.

Herr talman! Nils Hjorth har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att klara den mellansvenska gruvindustrin på sikt. Svenskt Stål AB:s alternativ för sin framtida struktur innebär nedläggning av den malmbaserade ståltillverkningen i Domnarvet. Ett stort antal järnmalmsgruvor hotas då av nedläggning. Den mellansvenska gruvindustrin omfattar emellertid inte bara järnmalmsgruvor utan även sulfidmalmsgruvor, som bearbetar malmer som innehåller guld, silver, koppar, bly, zink, volfram m.m. Det finns förutsättningar för att sysselsättningen kan öka något i dessa gruvor till följd av att nya fyndigheter av t.ex. molybden, vanadin, nickel m.m. har upptäckts. För att stimulera gruvdrift har riksdagen nyligen antagit regeringens proposition om att utvidga det regionalpolitiska stödet och det s.k. 75-procentsbidraget till att gälla även gruvindustrin. Jag vill vidare erinra om att mineralpolitiska utredningen under början av hösten avser att avlämna ett delbetänkande med prognoser över Sveriges långsiktiga försörjning med metaller. MPU:s delbetänkande om industrimineral avlämnades under slutet av år 1977. Slutbetänkandet beräknas kunna avlämnas kring årsskiftet 1978-1979 och avses behandla bl.a. gruvindustrins problem och förslag till olika lösningar. Jag avser även att inom kort föreslå regeringen att snarast tillsätta en delegation med representanter för i Mellansverige verksamma gruvföretag, fackföreningar och berörda myndigheter för att under en tid av ett år aktivt söka de möjligheter som finns att på sikt vidmakthålla en lönsam gruvindustri i Mellansverige. Det är därvid naturligt att delegationen samråder även med MPU.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Med tanke på frågans räckvidd borde jag egentligen ha ställt en interpellation, men så här nära vårsessionens slut medgav inte tiden detta. Orostecken för den mellansvenska gruvindustrin har inte saknats under senare år, och jag har själv flera gånger tagit upp problemen för gruvorna i debatter och interpellationer i riksdagen. Flera gruvor har också nedlagts de senaste åren. Basttjärn är det senaste exemplet därvidlag. Förra årets kongress med Svenska gruvindustriarbetareförbundet ägnade stort utrymme åt framtidsfrågorna för gruvindustrin. Kongressen beslöt en utredning om dessa, och denna utredning är snart färdig att framläggas. Från förhandlingarna och diskussionerna inom det nybildade Svenskt Stål AB, som pågått en längre tid, kom dock alarmerande rapporter förra veckan. Enligt vad som framkom i massmedia och vad direktör Björn Wahlström i handelsstålsföretaget uttalade skall endast Grängesberg överleva av Bergslagens gruvor. Detta var den närmaste anledningen till att jag nu ställde min fråga om vad regeringen ämnar göra för att klara den mellansvenska gruvindustrin på sikt. Jag menade att enbart ett kortsiktigt resonemang inom stålbolaget inte kunde få vara avgörande för de mellansvenska gruvornas fortsatta existens. I går beslutade alltså styrelsen för SSAB att lägga ned driften vid Håksbergs och Blötbergets gruvor som en följd av att den malmbaserade råstålstillverkningen i Domnarvet skall upphöra. Produktionen vid Grängesbergs gruvor och i Dannemora anpassas till Oxelösunds behov. För Dannemoras del skall också undersökas möjligheten av att öka exporten igen. Även Stråssa blir t. v. kvar. Sammanlagt 800 gruvjobb försvinner, och osäkerheten för de kvarvarande består. Det är verkligen en dyster framtidsbild, även om inte de värsta farhågorna har besannats. Jag finner dock en mera positiv ton i industriministerns svar än jag vågat hoppas på mot den bakgrund som har skildrats i massmedia de senaste dagarna. Sverige har ju fått en hårdare konkurrens från de stora gruvorna i Australien och Brasilien, bl.a. genom de billiga sjöfrakterna. Man har en känsla av att de multinationella gruvföretagen med sin prispolitik siktar till att förmå de mindre lönsamma gruvorna att slå igen. Men vi har i vårt land en råvara, en värdefull naturtillgång, som vi bör utnyttja. Det är positivt att industriministern är beredd att tillsätta en delegation. Det hade vi begärt i socialdemokratiska motioner, men den borgerliga majoriteten i näringsutskottet avvisade förslaget; det fanns inget behov av en särskild delegation eller kommission, sade man. Jag är glad att industriministern har en bättre och mera positiv syn än sina partivänner i näringsutskottet. Till sist vill jag bara fråga industriministern, om det också blir någon planläggning för sysselsättningen på de orter som drabbas av nedläggningar och reduceringar.
Herr talman! Jag är tacksam för den kommentar som Nils Hjorth här har gjort. Han har uppfattat vår värdering av situationen på rätt sätt. Vi ser med allvar på läget för de mellansvenska gruvorterna, men vi är också beredda till verkliga krafttag för att rädda deras överlevnad. Delegationen kommer här att få en central uppgift, som jag ser det. Detta är det mera långsiktiga perspektivet. Sedan frågar Nils Hjorth vad vi gör på kort sikt. Jag har redan — bl.a. i Ludvika häromdagen — kunnat meddela att vi har gett generaldirektör Bertil Rehnberg i arbetsmarknadsverket ett uppdrag att inleda förhandlingar med SSAB om verksamheten på de orter där gruvdriften dras ned eller helt läggs ned. Målsättningen för förhandlingarna blir att utreda förutsättningarna för fortsatt drift eller införandet av alternativ produktion. Det är angeläget att man, innan de företagsekonomiska dispositionerna görs av SSAB, får ett tillfälle till en allsidig samhällsekonomisk värdering av situationen.
Herr talman! Det var just de samhällsekonomiska aspekterna som jag också ville trycka på och som var en av anledningarna till min fråga. Det är en sak när företagen bedömer situationen företagsekonomiskt, men sedan kommer de samhällsekonomiska synpunkterna in. Även om gruvindustrin i dag har stora problem, måste det vara fel att ge upp. Det kan få oreparerbara konsekvenser, som vi får ångra. Om man lägger ner en gruva och den vattenfylls, är det väldigt svårt att ta upp den igen om några år, om man finner att man skall ta vara på de rikedomar som finns där. Det måste också vara fel att vi för vår industriförsörjning skall vara beroende av utländska råvaror; vi vet aldrig hur länge tillgångarna utomlands räcker heller. Därför är det bättre, om vi själva får bestämma villkoren. Jag tror att vi har många oupptäckta tillgångar, som det gäller att ta vara på och som vi kan ha nytta av i framtiden. Vi får inte överlämna utvecklingen åt de fria marknadskrafternas spel, utan vi måste tänka på att slå vakt om våra tillgångar. Jag är glad över att Bertil Rehnberg har tillsatts för den här utredningen, och jag hoppas att han inte bara ser över de gruvor som är hotade inom SSAB utan studerar hela gruvnäringen i Mellansverige i stort.

Herr talman! Narkotikamissbruket är ett svårt problem både för samhället och för de människor som råkat komma in i detta missbruk. För dessa människor är det ett svårt lidande. Allt som kan göras måste göras för att hjälpa de drabbade bort från den svåra situation de råkat hamna i. I dag fortsätter vi behandlingen av propositionen 1977/78:105 om åtgärder mot narkotikamissbruk. De förslag till ökade insatser mot narkotikamissbruket som regeringen och socialminister Rune Gustavsson föreslår i propositionen innebär kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med missbruket. Det är naturligtvis helt rätt som det står i propositionen, att åtgärderna mot missbruket måste spänna över alla delar i samhällslivet. Det måste även med kraft understrykas vilken utgångspunkt som gäller för narkotikapolitiken. Jag citerar utskottets skrivning med hänvisning till propositionen — tidigare talare nämnde den i går kväll: ”Grundvalen för kampen mot narkotikamissbruket måste vara att samhället inte kan godta något annat bruk av narkotikan än det som är medicinskt motiverat. Allt annat bruk är missbruk och måste med kraft bekämpas.” Det förslag som ledningsgruppen lagt fram i niopunktsprogrammet är enligt min mening en klar och riktig målsättning. När det blev känt att heroinet var på väg in i landet och vi vid flera tillfällen här i riksdagen pekade på vad som höll på att inträffa, vidtogs inga speciella åtgärder av den tidigare regeringen för att möta faran i tid. Jag beklagar det. En mycket väsentlig uppgift för att motverka narkotikamissbruket är självfallet de förebyggande insatserna. Vi vet att de största problemen med narkotikamissbruket har funnits och finns i de största städerna. Men det står klart att missbruket under senare år även har spritt sig till olika andra platser i vårt land. Därför är det utomordentligt väsentligt att alla barn, ungdomar och föräldrar får del av en brett upplagd information om narkotikans faror. Här har, som påpekats vid många tillfällen, press, radio och TV, skola, föräldrar, polis och organisationer av skilda slag en stor och viktig uppgift. Vi måste med all kraft stoppa missbruket innan fler människor kommer in i detta elände. Det är enligt min mening angeläget att resurser i förebyggande syfte riktas mot de yngsta missbrukarna och mot dem som befinner sig i riskzonen i vårt samhälle. Vi bör hjälpas åt att med ganska enkla medel skapa en positiv fritid där alla kan vara med, unga såväl som äldre. Det är enligt min mening en betydelsefull uppgift bland många andra i kampen mot narkotikan. När det sedan gäller dem som är fast i missbruket skall dessa människor naturligtvis få all den hjälp de behöver. Det går att med olika vårdinsatser hjälpa även de svåraste fallen tillbaka till ett ordnat liv i samhället. Erfarenheten från olika platser i vårt land visar på utmärkta vårdresultat. Men — Nr 160 skall dessa resultat bestå, måste samhället ställa upp och stödja vederbörande Torsdagen den både vad gäller utbildning och arbete. Ledningsgruppen säger på det här 1 juni 1978 området bl.a.: ”Utbildningsnivån bland missbrukare är i allmänhet mycket låg. Med låga eller inga avgångsbetyg från grundskolan är det svårt att komma in i arbetslivet. Undersökningar har också visat att många missbrukare har grava läsoch skrivsvårigheter. Dessa faktorer tillsammans med de förhållanden, som utlöst missbruket och som ofta förstärks under missbrukstiden — känslor av otrygghet och ångest, främlingskap inför arbetsliv och samhälle och dåligt fysiskt hälsotillstånd — resulterar ofta i osäkerhet och mindervärdeskänslor. Risken är därför stor för misslyckande om den f.d. missbrukaren utan särskild förberedelse går direkt från behandling till yrkesliv.” Detta är en uppfattning som jag helt delar. Låt mig, herr talman, understryka, som jag gjort många gånger tidigare här i riksdagen, polisens och tullens betydelsefulla insatser i kampen mot narkotikan. Även det lokala samarbetet mellan berörda myndigheter är naturligtvis utomordentligt nödvändigt. Ledningsgruppens rapport och den proposition vi nu behandlar löser naturligtvis icke narkotikaproblemet, men propositionen är ett betydelsefullt steg på vägen mot målet. Denna väg är lång, och därför måste samhällets krafter mobiliseras över hela fältet. Herr talman!

Dessutom behövs en klar politisk övertygelse om att narkotikaproblemet kan lösas. Narkotikaproblemet måste gå att lösa. Att tro något annat vore att döma tusentals människor till ett liv i misär och deras anhöriga till ständig oro och lidande samt att erkänna, att samhället har en grundläggande oförmåga att lösa svårare sociala problem. Inom arbetarrörelsen har övertygelsen alltid funnits att narkotikaproblemet som alla andra svårare sociala problem, på sikt går att lösa i samverkan mellan människor.

Jag förstår inte Thure Jadestig. Rubriken på den nämnda artikeln är: ”Läget är allvarligt i narkotikafrågan.” Låt mig fråga Thure Jadestig, som just nu kom in i kammaren: Hur har vi kunnat få en sådan här situation i vårt samhälle? Självfallet är vi alla i viss mån skyldiga till detta. Men det fanns en socialdemokratisk regering på 1960 49 talet och fram till 1976 som hade huvudansvaret för vårt lands politik. Ni har regerat under sammanlagt 44 år och säger i dag, att ni har vidtagit alla tänkbara åtgärder för att lösa problemet. Thure Jadestig! Varför har ni då inte löst problemet under den tid ni hade regeringsmakten? Ni hade under många år chansen att göra detta, men ni visade en kraftlöshet som verkligen var enastående. När man under den socialdemokratiska regeringens tid i början av 1970 talet ställde frågor och interpellationer i kammaren om heroinet fick man till svar att kraftfulla åtgärder skulle vidtas. Vilka kraftfulla åtgärder vidtog den socialdemokratiska regeringen under 1970-talet för att möta faran från heroinet? Det var väl i praktiken inga alls. Gång på gång framförde vi från den dåvarande oppositionen från denna talarstol frågor till regeringen Palme om den ville medverka till att försöka minska trycket på detta område. Ni fick vetskap om att heroinet var på väg in i landet, men ni bara låtsades visa ett intresse. Det blev inget mer. Kraftlösheten var enorm. Skall Thure Jadestig tala om passivitet? Jag förstår inte det talet när regeringen i dag lägger fram en proposition, där man på olika sätt försöker att möta problematiken och så gott det nu går, som jag tidigare sagt, hjälpa till att lösa den. Vi är medvetna om att vi inte löser problemet i detta ögonblick, ja, inte på många år, men vi kan minska trycket på området om vi vill. Ni har skapat ett samhälle som jag vågar påstå i långa stycken är orsak till åtskilliga sociala olyckor. Centraliseringen, byggnationerna med alla höghusen osv. har sannerligen i mycket bidragit till att skapa olyckliga människor och också i en hel del fall narkotikaproblematiken. Nej, sanningen herr Jadestig, är den att det är regeringen Fälldin och socialministern Rune Gustavsson som under den gångna korta regeringstiden har lyckats få fram den proposition som vi i dag behandlar. Redan vid regeringsstarten insåg man allvaret i narkotikafrågan och började omedelbart vidta åtgärder för att möta uppgifterna med de medel som vi i dag har att ta ställning till. Vad gäller åtgärderna vill jag på det förebyggande området nämna följande, som nu föreslås: åtgärder för att främja en positiv fritid, åtgärder för att underlätta övergången från skola till arbetsliv, åtgärder för att stimulera social och emotionell utveckling samt åtgärder för att öka vuxenkontakterna för ungdomar. Är det inte ett bra åtgärdspaket?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
Herr talman! Min artikel är ett debattinlägg i en i Svenska Dagbladet pågående debatt i narkotikafrågan, som drogs upp i april. Jag noterar att statssekreterare Gerhard Larssons passivitet i dessa frågor har skapat en viss oro i det borgerliga lägret, och kanske har artikeln faktiskt fyllt en Nr 160 uppgift. Torsdagen den Jag hade inte anmält mig till denna debatt, eftersom jag vid flera tidigare 1 juni 1978 tillfällen under sessionen tagit upp narkotikafrågan och tyckte att jag i sak inte hade något nytt att tillägga. I den proposition som vi i dag handlägger saknar jag inte åtgärder i det kortsiktiga utan mera i det långsiktiga perspektivet, och det har jag också noterat i min artikel. Jag hoppas att såväl statsrådet som hans statssekreterare skall ta med sig artikeln i det framtida arbete som man i går redogjorde för. Det är bra att vi har fått ett kortsiktigt perspektiv på dessa frågor om vårdnadssektorns utbyggnad och liknande, men vad vi behöver är ett mer långsiktigt perspektiv, och det är det som artikeln har syftat till.

Herr talman! Jag ställde en fråga till Bengt Bengtsson i går om åtgärder för att skapa en positiv fritid. Han fick tillfälle att prata om det nu, men han svarade inte riktigt på min fråga. Han säger än en gång att det är viktigt att skapa en positiv fritid och att det finns åtgärder angivna i propositionen för att göra detta. Vilka är de? Kan det möjligen vara förslaget att avslå vår begäran om 25 milj.kr. till ungdomsorganisationerna? Det skulle vara ett bevis på uppskattning av ungdomsorganisationerna att ge dem dessa pengar. Och de är inte bara till för deras egen del utan de är för alla de ungdomar som får del av verksamheten. De har lyckats uppnå ganska mycket under den korta tid som verksamheten har pågått, och det skulle visa en vilja från vår sida att stödja denna verksamhet i fortsättningen. Det finns risk för att misstankar frodas om att den borgerliga majoriteten inte uppskattar de frivilliga organisationernas arbete, och jag tror det bästa sättet att motarbeta sådana misstankar är att stödja vår reservation.

Herr talman! Narkotikaproblemet är en allvarlig fråga och vi måste försöka hjälpas åt att lösa den både här hemma och naturligtvis i internationella sammanhang. Det pågår ett arbete över hela fältet, men detta kommer att ta tid, det har vi klart för oss. Och det kommer att ta lång tid innan man kan säga att man har utrotat narkotikaproblemet, det är vi också säkert överens om. Narkotikaproblemet måste gå att lösa, säger Thure Jadestig. Javisst, det är vi väl överens om, ingen tvekar på den punkten. Men en sak är säker, Thure Jadestig — med socialdemokratisk politik löser vi det inte. Ni har visat under alltför lång tid att ni inte har kunnat klara av det. Och det är väl att det har kommit en ny regering som med kraft nu tar itu med frågan och på allvar försöker lösa den bit för bit. När vi nu ännu en gång talar om heroinet så vill jag påstå att ni var nästan fullständigt likgiltiga för att hjälpa till. Hade ni tagit ett enda litet tag vid den tidpunkten, hade det kanske varit ett mindre missbruk i detta land och några färre utslagna på bl.a. Sergels torg. Det gjorde ni inte. Ända sedan 1965, och kanske tidigare, har från centerns sida — jag har tagit reda på detta via 51 upplysningstjänsten—ca 50 interpellationer och motioner väckts i denna fråga till den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Varje gång från 1970 och framåt skulle ni vidta kraftfulla åtgärder, sade ni. Men de kraftfulla åtgärderna uteblev. Tala inte om passivitet! Jag kan än en gång nämna att under de gångna 10-12 åren har från centerns sida ca 50 interpellationer och motioner passerat denna riksdag, där vi har tagit upp olika frågor för att försöka få den dåvarande regeringen att hjälpa till att lösa problemen. Nej, det gjorde ni inte. Vi vet att det är mycket som spelar in i detta sammanhang. Det förekommer våld, och vi har en otäck samhällsbild på grund av att många måste skaffa pengar till sin narkotika och ingen kan göra det på lagligt sätt; de måste göra det på ett sätt som ingen av oss vill acceptera. Vi har även att ta hänsyn till den bilden, vi måste hjälpa människor att komma till rätta med alla problem. Låt oss hjälpas åt och klaga inte! Thure Jadestig skall inte komma och ge denna regering några förslag; det hade varit bättre om han hade givit den socialdemokratiska regeringen förslag till lösningar i stället för att nu tala om passivitet.
Herr talman! Jag skulle tro att det genom riksdagens demokratiska arbetsformer kan överlåtas åt mig att själv få avgöra till vem jag skall lägga fram förslag. Jag är socialdemokratisk riksdagsman och ledamot av denna kammare, och jag har följaktligen möjligheter och laglig rätt att lägga fram förslag även till den borgerliga regeringen. Det kan dessutom vara befogat, eftersom den borgerliga regeringen är väldigt splittrad i dessa frågor. Det framgick bl.a. av gårdagens debatt, då socialministern talade om den oro han känt och hur han fått kämpa när det gällt att få denna proposition igenom regeringskansliets olika fållor. I vad gäller frågan om passiviteten avser min kritik — den har jag framfört både här i kammaren och i tidningsartikeln — avsaknaden av en långsiktig strategi för att komma till rätta med narkotikaproblemen. I det sammanhanget spelar den organiserade ekonomiska brottsligheten en stor roll — problemen i samband med denna har ju behandlats också vid frågestunden i dag. Det finns en bred opinion ute i landet mot de förhållanden som råder på det här området. Jag tycker inte att den borgerliga regeringen bör vara så överkänslig att den inte tål en kritisk analys av de olika förslag som den lägger fram. Jag kommer för min del att fortsätta med uppgiften att kritiskt analysera regeringens förslag.
Herr talman! I kampen mot narkotikan står arbetarrörelsen samlad, sägs det — och det hoppas jag verkligen. Jag vill då fråga Thure Jadestig: Varför har ni inte tagit upp denna stora fråga bland alla andra paroller vid någon förstamajdemonstration? Det har ni såvitt jag vet inte gjort, åtminstone inte i år. Det borde ha varit väsentligt för er att göra det, eftersom detta är en fråga — Nr 160 av utomordentligt stor vikt. Varför har ni då inte gjort det? Torsdagen den
Herr talman! Jag måste reagera mot att Thure Jadestig beskyller min statssekreterare Gerhard Larsson för passivitet. Är det passivitet, Thure Jadestig, att på åtta månader få fram ett program som det som nu föreligger? Om Thure Jadestig under årens lopp hade visat samma aktivitet som denna proposition är ett bevis på, så hade kanske situationen varit annorlunda. Det står Thure Jadestig liksom alla andra fritt att framföra kritiska synpunkter, men jag tycker att det är litet märkligt att Thure Jadestig gör det när det gäller just denna fråga. Som sagts här tidigare har det funnits möjligheter för Thure Jadestig att under årens lopp vara aktiv i den här frågan. Jag sade inte vid gårdagens debatt att det varit jobbigt att få denna proposition genom regeringskansliets olika fållor. Vad jag sade var att det även inom regeringskretsen fanns de som ifrågasatte tillsättandet av denna stora kommitté. Det är emellertid, Thure Jadestig, första gången som ett samlat grepp har tagits när det gäller narkotikafrågorna. Regeringen har här tagit ett helt nytt grepp, och vi har fått internationellt erkännande för detta. Propositionen omfattar hela problemområdet när det gäller narkotikamissbruket. För att belysa hela detta område tillsatte vi den s.k. generaldirektörsklubben, som somliga ironiserade över. Det var nödvändigt att tillsätta en sådan stor grupp, eftersom så många var berörda av de olika problem som skulle lösas. Det handlar ju här om frågor som berör områden inom skolan, organisationerna, vården och fortsättningen på vården, nämligen utbildningen och andra insatser som möjliggör för individen att komma ut på arbetsmarknaden. Propositionen föreslår också riktade insatser som berör tullen och polisen, liksom insatser för att få våra anstalter knarkfria. När det gäller polisen och tullen handlar det också om internationella insatser. Vidare föreslås ökade bidrag till FN:s narkotikafond för att medverka till att få fram alternativa odlingar i de länder som nu odlar opievallmo. Mot bakgrund av vad jag nu anfört finns det enligt min mening inte underlag för den kritik som Thure Jadestig har fört fram i Svenska Dagbladet i dag. Man skulle kunna sammanfatta den kritiken så: Surt, sa räven om rönnbären.
Herr talman! Jag kan ha förståelse för om socialministern känner sig sårad. Här uttalar jag min kritik över att det inte finns någon samlad strategi beträffande de mera långsiktiga lösningarna. Det finns ingenting som talar om grundorsakerna, nämligen den organiserade narkotiska brottslighet som förekommer i landet. Det finns ingenting i propositionen som ger en antydan 53 om lösningar av detta. Här har vi det onda. Propositionen har sina fördelar, det har jag tidigare sagt i riksdagen i en annan debatt med socialministern. Med det kortsiktiga perspektivet har man kommit fram till konkreta förslag. Men att stå och säga att inte det socialdemokratiska partiet har haft dessa frågor under ständig bevakning är ändå att använda överord. Om socialministern inte behagar läsa om enskilda motionärers synpunkter, finns de i alla fall noterade i artikeln, där det aktualiseras mera långsiktigt kartläggande aspekter på frågan. Dessutom har socialutskottets s-grupp också motionerat i dessa frågor och efterlyst ungefär samma problematik. Låt oss i stället försöka ena oss om att det behövs en mera långsiktig strategi för att komma åt detta. Det finns betydligt djupare förankrat i brottslighetens värld än socialministern i dag velat anföra.
Herr talman! För det första är det min skyldighet att tillbakavisa de beskyllningar som Thure Jadestig kommer med mot statssekreteraren. Han har ingen möjlighet att försvara sig mot sådana angrepp. För det andra måste jag säga att den ekonomiska brottsligheten inte börjat under denna regerings tid. Det fanns möjligheter att ta upp den då, och jag vet att man diskuterat den tidigare. Men det hör inte samman med denna proposition, Thure Jadestig. Det pågår arbete och insatser på en mängd områden, vilket jag redovisade i går kväll. Sedan redovisade jag i går kväll också de motioner som Thure Jadestig varit med om att underteckna. Dessa motioner har legat till grund för den kartläggning som socialutskottet begärde och riksdagen beslöt om och jag har verkställt. Det är detta som är på gång. Vad det sedan är som Thure Jadestig är ute efter har jag svårt att förstå. Vi har diskuterat saken många gånger, men jag har aldrig kunnat förstå vad det är som Thure Jadestig vill ha fram. Sedan framgår det av propositionen att vi tillsätter forskningsgrupper för att få fram behandlingsmetoder för att utvärdera hur behandlingen skall tillgå på bästa sätt. Det gäller en mängd insatser både i nuet och för framtiden, och de är med i propositionen. Vi har också sagt att vi snabbt satte in dem med hänsyn till den situation vi hade. Vi utgår ifrån att detta är värdefulla insatser. Det är, Thure Jadestig, en klar inriktning från regeringens sida hur vi vill behandla och tackla dessa frågor.
Herr talman! Om regeringen är nöjd, behöver inte detta innebära att jag är nöjd. Jag tycker att regeringen här inte har de framtidsperspektiv på frågorna som behövs. Sedan ställer jag mig litet undrande. Det är inte jag som dragit upp denna debatt. Jag har inte anmält mig för att delta. Vad jag gjort är att jag i en tidningsartikel deltagit i en debatt, och där har statssekreteraren också all möjlighet att fortsätta sitt deltagande. Min artikel syftade inte till att här i kammaren ta upp frågan, för jag är medveten om att statssekreteraren inte har säte och stämma här, men på Svenska Dagbladets debattsida har han naturligtvis det. Jag förväntar mig att han mer kommer in på de långsiktiga — Nr 160 perspektiven. I sin artikel, i sin svaga argumentering och hopplöshet inför Torsdagen den situationen, tog han inte till orda utan konkretiserade hur regeringen har 1 juni 1978 tänkt sig att ledningsgruppen i framtiden skall agera för att få fram en mer långsiktig strategi. Jag tror att socialministern, när han har lugnat ner sig och läst artikeln i lugn och ro, kommer att se att det är en bärande kritik mot den borgerliga regeringens hantering av den här frågan.

Herr talman! Det djupare syftet med Blenda Littmarcks anförande är mig något fördolt eftersom hon inte riktigt klart uttryckte sina tankegångar. Men det fanns ett uttryck som jag reagerade mot och som uppkallar mig till en replik. Det var uttrycket ”Nummare” som beteckning på dem som bedriver psykoterapeutisk behandling. Det är nog tyvärr så att på grund av de dåliga satsningar som av ålder skett på det här området har de olika vårdmetoderna varit svagt utvecklade och resurserna små. Det har medfört brister på olika håll inom behandlingsapparaten och behandlingsinstitutionerna. De bristerna har människor som varit engagerade i problemet naturligtvis reagerat mot. Men det har ofta skett på så sätt att när man sett att en viss metod lyckats dåligt har man dragit slutsatsen att man hade bort tillämpa en helt annan metod. Och därigenom har behandlingsdiskussionen ibland kastats från den ena extremen till den andra. Vi har de extrema arbetsterapeuterna, som tror att det går att hjälpa människor bara genom att sätta en spade i handen på dem och få dem att passa tider. De föraktar naturligtvis psykoterapeuterna såsom varande ”flummare”. Sedan har vi psykoterapeuter som är mycket individcentrerade och något världsfrånvända och som tillämpar diverse amerikaniserade tankesätt och i huvudsak sysselsätter folk med det. Det är den andra extremen. Vad jag är rädd för är att diskussionen går från överslag till överslag och att Blenda Littmarck här i praktiken är offer för ett sådant överslag. Vi bör fasthålla vid det som jag menar är vetenskapligt obestridligt, nämligen att drogmissbruk har sin rot i en mycket djupgående neuros, en djupgående psykisk störning, hos en människa — bakgrunden till detta kan man sedan diskutera. Att då sätta en spade i handen på dem och tro att det handlar om att anpassa dem till en praktisk verklighet, att en sådan rent beteendeterapeutisk inskolningseffekt skulle vara nog — det menar jag är illusioner. Individen måste också genomgå en djupgående analys av den dolda problematik som finns, och det kan ske endast genom olika former av psykoterapi.